Herr talman! Arbetsmarknadsministern berörde ett område när det gällde Småland, och det var glasbruken. Men det är ju ingalunda så att deras problem är lösta. Vi har för inte så länge sedan här diskuterat Pukeberg, som har gått i konkurs två gånger på grund av att industriverket inte godtog Bo Irenaeus och Fred Jerner som köpare av glasbruket. Sedan köpte de lager och maskiner, men de fick inte köpa lokalerna. Nu skall lokalerna säljas på exekutiv auktion av konkursförvaltaren. Handelsbanken och kommunen som har fordringar trycker på och vill ha tillbaka sina pengar. Men om nu de som driver glasbruket inte kan ta över lokalerna står en part med lager och maskiner och en annan med lokaler. För tillfället har Pukeberg en tillfredsställande orderingång, men nu skapas nya problem genom lokalbehovet. Min egentliga fråga gällde hur man skall förhindra att de många varsel som kommer på löpande band i Småland träder i kraft. Jag vill bara ange några siffror: I Kalmar län har det under september månad skett en ökning av antalet utfärdade varsel. Tillsammans med tidigare aktuella företag har nu 80 företag varslat sin personal om uppsägning, permittering eller korttidsvecka. Av de varslade blir 1 200 personer helt utan jobb. Man säger litet krasst i Småland att den enda industri som går är den som tillverkar likkistor, för den industrin berörs inte vare sig av konjunkturer eller av någonting annat. Liknande siffror finns beträffande övriga län. Det är de människor som varslats som vill ha ett konkret svar från arbetsmarknadsministern.
Herr talman! Jag och Karin Nordlander är inte alls oense om skatteuttaget. Det är bara fråga om var vi skall ta skatterna. Den borgerliga filosofin i dag är att vi skall sänka våra reallöner och ta pengarna från de löner vi har i dag. Därför beskattar man de vanliga arbetarna väldigt hårt. Nej, de fonder som vi talar för skall beskattas ur produktionen. Det är förmögenheterna och de stora inkomsterna som skall beskattas, och därmed blir det en kombinerad kontroll över investeringarna, så att vi får sysselsättning. Dagens stora problem är ju bristen på investeringar trots att det finns kapital, och det är problemet med kapitalismen i dag. Konkret beträffande Kopparbergs län säger arbetsmarknadsministern att industriministern återigen har lagt ned 1,8 miljarder kronor i SSAB. Men eftersom kommunikationerna mellan departementen kanske inte är så goda, kan jag upplysa arbetsmarknadsministern om att förutsättningarna för detta är att antalet anställda i SSAB minskats från 14 488 till 11 000. Däri skall innefattas Grängesberg och Domnarvets Järnverk — stora enheter som här kanske förlorar åtskilliga arbetstillfällen. Han säger också: Jag anser nämligen att för SSAB liksom för andra företag som arbetar efter företagsekonomiska och affärsmässiga principer måste lönsamhetsmålet vara överordnat sysselsättningen i ett längre tidsperspektiv — det är alltså borgerlig politik. Här kommer människor helt enkelt att avskedas. Vad gör man då? Jo, då kommer arbetsmarknadsministern och vill ge några kronor och ören till utbildning. Ja, det är helt riktigt att de som kommer i utbildning kan få ett arbete. Men var finns då dessa arbeten? Industriministern har ju inte några att erbjuda. Det betyder att man utbildar sig och att man sedan inte kan få något jobb. Det är dagens sanning. Så fort vi från vpk ställer kravet på en industrialisering — ett program eller inte— förklarar man att detta är omöjligt. Det är tydligen så att varje förslag — utöver vad som görs i dag — betraktas som socialism. Det är förvisso den lagbundenheten som råder, för efter kapitalism kommer socialism. Det är helt klart. Och den sanningen har nu uppdagats för arbetsmarknadsministern. Det innebär tydligen att man också godkänner permanent arbetslöshet. Man har ju egentligen ingenting att sätta in i stället för de jobb som går förlorade. Det är just i stället för de jobb som vi i dag förlorar — t.ex. i Dalarna — som vi skulle vilja ha sysselsättning, men då blir vi erbjudna beredskapsarbete och utbildning. Några ordinarie arbeten erbjuds inte av regeringen.

Herr talman! Nog har jag fått litet svar ändå. Arbetsmarknadsministern säger att beredskapsarbetenas antal i Skaraborgs län har fördubblats. Det är kanske riktigt. Samtidigt kan jag konstatera att den ökning som skett där tar jämnt ut den ökning av arbetslösheten som uppstått under en månad. Han säger också att det är färre arbetslösa i Örebro län än det var för en månad sen. Det är också riktigt. Men vi har fått 424 nya beredskapsarbeten och är nu uppe i 962. Om vi inte hade fått de 424 beredskapsarbetena skulle arbetslösheten ha ökat med 136 personer. Insatserna har bara gått jämnt ut med den ökade arbetslösheten. Det jag frågade om gäller i fall den här utvecklingen fortsätter: Är regeringen beredd att ompröva de insatser ni redan gjort och besluta om ökade insatser? Det skulle jag gärna vilja veta, och det är nog många länsarbetsnämnder som skulle vilja vet det. Arbetsmarknadsministern säger att han inte svarar på hypotetiska frågor som gäller framtiden. Det kan jag till nöds förstå. Men det är också ett sorts svar. Vi får ta ställning till frågan om de anställda som är beroende av de försvarspolitiska besluten när den situationen uppkommer. Slutligen skulle jag vilja ställa en klassisk fråga till arbetsmarknadsministern, vilket är att vända på en fråga som Lars Orup ställde till Tage Erlander i ett känt TV-program för ett antal år sedan: Vilket råd vill arbetsmarknadsministern i dag ge en arbetslös ung människa som går till arbetsförmedlingen efter att ha gått arbetslös väldigt länge? Hur skall den personen egentligen göra för att kunna komma ur sin situation på ett bra sätt? Om man inte kan göra någonting skall vi då sätta upp devisen över landets arbetsförmedlingar: I som här inträden, låten hoppet fara!

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har noga läst referatet av vad jag sade vid mitt besök där. Han ogillar den politiken därför att Hans Petersson vill ha en planekonomi i stället. Hans Petersson som, skulle jag tro, alla kommunister tror att lyckan är gjord bara staten äger företagen. Vi kan med exemplen SSAB och varven se att lyckan minsann inte är gjord, alla kommer inte på grön kvist för att de har staten som arbetsgivare. Vi behöver sådana företag också ibland, när vi vill ha dem kvar i en ekonomi trots att de inte går med vinst eller över huvud taget går ihop. Men föreställningen att sysselsättningen skulle vara tryggad bara för att vi förstatligar företagen är en vanföreställning. Vi skall enligt Lars-Ove Hagberg ta de här pengarna ur produktionen. Det är som om kommunister föreställer sig att det finns en särskild hög med pengar som man kan ösa ur utan att det märks i gemene mans inkomstförhållanden. Det är också ur produktionen, Lars-Ove Hagberg, som vi tar pengar att betala löner med. Vi kan inte skapa jobb eller utbildning åt dem som är arbetslösa via statsbudgeten utan att vi får inkomster någonstans ifrån —-i huvudsak kommer de från vanliga löntagare. Det är därför jag talar om solidaritet mellan individer om vi skall få resurser att brygga över en period med låg efterfrågan på arbetskraft. Vi satsar, Hans Petersson i Hallstahammar, på ett annat ekonomiskt system, nämligen det som har byggt upp vårt land till att vara ett av de rikaste i världen och där vi klarar sysselsättningen bättre än i många andra länder. Det är det ekonomiska systemet vi vill bevara. Det är på den grunden som regeringens septemberpaket baseras, dvs. med bevarad marknadsekonomi och en fri företagsamhet. Nu har vi med det paketet lagt grunden för en ekonomisk återhämtning. Näringslivets konkurrenskraft har stärkts, ytterst genom devalveringen, räntesänkningen, momssänkningen och uppskrivningen av valutor i andra länder. Det ger svenska företag kraftigt förstärkta möjligheter att klara konkurrensen på exportmarknaden men också på hemmamarknaden. Jag upprepar därför, Hans Petersson i Hallstahammar, att jag förväntar mig att svenska företag nu lägger manken till för att ta vara på dessa möjligheter. Under våren och sommaren bedrevs en häftig och ihärdig debatt om att regeringen måste förändra den ekonomiska politiken, så att näringslivets konkurrenskraft stärks. Nu har vi gjort det. Nu har man fått chansen, och jag förväntar mig att man tar vara på den på olika sätt, inkl. att man ger ungdomarna den chans som de är värda för att bekanta sig med industrin från insidan. Vi har ställt en lång rad olika åtgärder till förfogande för att underlätta den processen. Flera talare har ställt frågan om resurser till arbetsmarknadsverket. Låt mig bara erinra om att vi under en tioårsperiod har förstärkt AMS med 2 200 nya tjänster och att vi också har förstärkt resurserna genom att tillföra ADB-system, som nu effektiviserar förmedlingsarbetet. Medelstilldelningen är en budgetfråga, och jag får därför hänvisa till budgetpropositionen i januari när det gäller fortsättningen. Får jag så, herr talman, återkomma till C.-H. Hermanssons åtta punkter. Han har blivit irriterad för att jag påpekat att det programmet leder till ett annat ekonomiskt system än det jag förordar. Bland de åtta punkterna finns förslag om ett förstatligande av näringslivet och förslag om löntagarfonder, som successivt avvecklar den fria företagsamheten. Där finns omfattande statliga investeringsprogram och förslag om att reglera kapitalmarknaden. Vad betyder det? Jo, det betyder att man stoppar enskilda initiativ och dödar enskild skaparkraft. Det betyder att man måste överföra miljardbelopp för att köpa upp enskilda företag, alternativt att man konfiskerar de företagen. Det betyder att man byråkratiserar för enskilda, företagare och andra, som vill låna pengar för att skapa ny sysselsättning. Och det betyder framför allt en kraftigt höjd skatt för att finansiera de olika programmen, en höjd skatt som naturligtvis innebär mindre utrymme för enskilda personer att klara sina inköp. Detta menar C.-H. Hermansson inte är att komma in i ett annat ekonomiskt system. Jag menar att det skapar mindre frihet, att det är en sämre hushållning med våra resurser och att det också blir ett samhälle med mindre rättvisa. Det är ett annat system än det jag förordar. Det hindrar inte att det också finns inslag i det här programmet som även jag kan ställa mig bakom, t.ex. att vi skall göra allt för att öka bostadsbyggandet, att vi skall se till att AMS har omfattande resurser för att motverka arbetslösheten, att vi bör stimulera alternativa energikällor som också skapar ny sysselsättning. Men det anmärkningsvärda är att så fort man påpekar att en kommunist vill införa socialism i ett samhälle, blir vederbörande irriterad. Gå, C.-H. Hermansson, till de 43 företag i Stockholms län som varslar om permitteringar eller uppsägning och fråga om de tar tillbaka sina varsel, om detta åttapunktsprogram skulle genomföras! Jag kan också illustrera hur det förhåller sig med ett citat på fri hand från Alexander Chrisopoulos inlägg. Han sade: Det är inte människorna som befinner sig i kris — det är det kapitalistiska systemet som befinner sig i kris. Kan det sägas tydligare än att det är något annat än omsorgen om individen som ligger bakom vpk:s många frågor om arbetsmarknadsläget? Det verkar som om proletariatets diktatur är viktigare än hur det går med enskilda människors sysselsättning. Herr Chrisopoulos avslöjar i ett par meningar vpk:s värderingar. Jag utgår från att det inte bara är hans. Skulle det vara så, finns det utrymme för att påpeka det. När det gäller diverse framställningar som har gjorts till regeringen om nya resurser vill jag tala om att vi nu håller på att summera hur långt de redan givna resurserna räcker. Som jag påpekat här i flera inlägg har vi ett betydande utrymme för att öka både arbetsmarknadsutbildningen och beredskapsarbetena och den vägen brygga över en svår vinter, som ligger framför oss. Vi har under årens lopp avdelat miljarder till basnäringar inom malm, järn, skog, varv och teko. Vi har likaså ställt miljardbelopp till förfogande för arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och för handikappades sysselsättning. Vi har kort sagt förutsatt och krävt att de av oss som har jobb skall vara beredda att avstå för att skapa arbetstillfällen för dem som har berövats sina möjligheter. Det är, Carl-Henrik Hermansson, något helt annat än att visa nonchalans mot de arbetslösa.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern har i dag besvarat ett stort antal interpellationer om arbetsmarknadsläget i olika delar av vårt land. Jag skall göra några kommentarer till läget i Kopparbergs län. Men jag skall också ge ett par konkreta förslag till åtgärder som har en mer landsomfattande räckvidd och som naturligtvis också är bra för folk som bor i Dalarna. Först alltså ett par ord av mer generell natur. Anledningen till dagens svaga arbetsmarknad är i stor utsträckning att söka i fyra borgerliga regeringars ekonomiska politik. Vi fick en avgörande försvagning i vår ekonomi redan under 1977 och 1978, de två verkligt förlorade åren. Under mer än två år hade vi då en total stagnation i den svenska ekonomin. Detta berodde bl.a. på en överdriven åtstramning av den inhemska efterfrågan. Det ledde till en kris för den svenska industrin, som gjorde att man under två år förlorade 100 000 jobb. Den devalveringspolitik som den dåvarande trepartiregeringen förde blev misslyckad, inte minst därför att man inte var konsekvent. Samtidigt som industrisektorn drabbades lät man den offentliga sektorn expandera och skapade där 80 000 nya jobb. Det här var en ytterst kostsam politik, som på en och samma gång gav oss stagnerande statsinkomster och kraftigt stigande statsutgifter. På två år sjönk i löpande priser, trots en kraftig inflation, statens inkomster med 3 miljarder kronor. Utgifterna steg med 70 miljarder. Det var då som de stora budgetunderskotten skapades. Det är följderna av den politiken som vi alltjämt lider av. Dagens situation visar också att den nuvarande mittenregeringen har tappat kontrollen över det ekonomiska läget. Man har inte lyckats hålla investeringsutvecklingen uppe. Underskotten i betalningsbalansen består trots — det är det som är märkligt — att vi har ett mycket svagt kapacitetsutnyttjande med fallande inkomster också i år. Som vi vet kommer arbetslösheten att stiga till vintern samtidigt som regeringen saknar resurser för att angripa problemen. Det är i grunden uppgivenhet och resignation som präglar regeringens handlande. Det är inte att undra på att många människor i vårt land också är djupt oroade. Vi har i Kopparbergs län i dag 5 700 personer som är öppet arbetslösa, varav hälften är ungdomar. Särskilt illa ute är byggnadsarbetarna. Vi har totalt ungefär 3 600 byggnadsarbetare i länet. Av dessa går i dag 500 arbetslösa. Vi kan säkert räkna med en ökning till 1000 arbetslösa byggnadsarbetare i vårt län. Kanske stiger siffran ända upp till 1 500, som vissa tror. Det innebär att mellan 30 och 40 96 av alla byggnadsarbetare kommer att sakna jobb. Det är en siffra som inte har någon motsvarighet sedan andra världskriget. Den låga byggaktiviteten drar också med sig stora problem för träindustrin i länet, som i stor utsträckning består av husfabriker och underleverantörer till byggnadsindustrin. I Gagnefs kommun t.ex. är 80 90 av de sysselsatta, eller 600 personer, anställda i snickerier. 60 96 av dem som arbetar i dessa industrier är berörda av varsel om endera uppsägning eller permittering. Det är inte underligt att människorna blir pessimistiska och oroliga inför framtiden när läget är sådant. Men den kanske mest intressanta frågan är: Finns det då några åtgärder som vi i dag kan vidta för att börja att vända läget? Det mest effektiva är givetvis en kraftig omläggning av den ekonomiska politiken, men en sådan omläggning tar tid. Men det finns åtgärder som även på kort sikt skulle få effekt. I stället för att sänka momsen borde vi sänka räntan ytterligare för att stimulera investeringarna och satsa på beredskapsarbeten. Regeringen vill i dag satsa futtiga 400 miljoner på beredskapsarbeten. Det är helt otillräckligt. Vi socialdemokrater har föreslagit en satsning av 1 345 miljoner ytterligare på beredskapsarbeten. Det betalas mer än väl av en utebliven momssänkning. Den momssänkning som regeringen nu har kompromissat sig fram till kostar trots allt 3 miljarder kronor. För Kopparbergs vidkommande skulle den socialdemokratiska satsningen innebära att vi finge ytterligare ungefär 60 miljoner mer för beredskapsarbeten. Det skulle betyda att vi kunde bereda 600-700 arbetssökande meningsfulla jobb under vintern, och det skulle ge kommuner och stat möjlighet att få viktiga och nödvändiga ting uträttade. Jag kan tillägga att vi socialdemokrater från kommunalt håll är beredda att göra vad på oss ankommer. Den arbetarekommun som jag tillhör, Falu Arbetarekommun, har beslutat att ge de arbetslösa ungdomarna i Falu kommun en sysselsättningsgaranti. Det innebär att vi måste höja kommunalskatten med 50 öre, men det är en höjning som vi är beredda att ta. Så om vi får ett regimskifte i Falun i nästa val och en socialdemokratisk regering i landet kan ungdomen i Falun se med förtröstan på framtiden. Vi kan trots allt bygga flera bostäder än vad vi gör. I flera av de mindre kommunerna i Kopparbergs län, i Leksand, Rättvik, Gagnef, Säter och Hedemora finns behov av bostäder. Vad som nu lägger hinder i vägen för byggnation är de höga inflyttningshyrorna. Vi har från socialdemokratiskt håll framlagt ett förslag om en temporär hyresrabatt, som skulle sänka inflyttningshyrorna med 60-80 kr. kvadratmetern. Per 10 000 lägenheter skulle en sådan subvention kosta 50-60 milj.kr. För vårt läns vidkommande skulle en sådan reform även på kort sikt kunna ge ett par hundra nya lägenheter, vilket skulle vara ett värdefullt bidrag till sysselsättning och boendestandard, särskilt i det arbetsmarknadsläge som råder för byggnadsarbetarna. När man befinner sig i en utdragen lågkonjunktur får man vara påhittig. En annan åtgärd vore att införa tillfälliga investeringsstimulanser för industrin. Det kan man göra genom att sänka räntan för marginella investeringar med säg 50 20. Det skulle behöva investeras för 5-6 miljarder mer i den konkurrensutsatta sektorn. En rabatt av det slag jag talar om skulle kosta ca. 80 miljoner för varje miljard som industriinvesteringarna ökade. Skulle vi kunna få fram en investeringsökning på hela 5-6 miljarder skulle det kosta kanske 400 miljoner, men då skulle vi också ha löst det mest akuta problemet i dagens svenska ekonomi. Man kan fråga sig: Har vi råd med produktiva stimulanser av den här typen — de kostar ju ändå pengar? Ja, låt oss se vad regeringen i dag använder pengarna till! De skatterabatter som ges till banksparande och särskilt till aktiesparande kostade i fjol 500-600 miljoner. Men kostnaderna skjuter kraftigt i höjden, inte minst på grund av att man i år varit betydligt mer rundhänt med stödet till skattefonderna och på grund av att också räntor etc. är skattebefriade. Vi kan räkna med att kostnaderna i år ligger runt 1200 miljoner. De här skatterabatterna är naturligtvis trevliga för dem som får dem men den reella innebörden av dem är att regeringen går ut på gator och torg och delar ut tusenlappar. Samhällsekonomiskt sett är de alltså helt meningslösa. De skapar inte ett enda nytt jobb. Satsade vi dessa resurser i produktiva investeringsstimulanser av det slag som jag antytt, i stöd till bostadsbyggande, i beredskapsarbeten, i stöd till AMS, och i stöd till industriinvesteringar, skulle vi få kraftiga positiva effekter på vår ekonomi, och arbetslösheten skulle kunna bekämpas betydligt mer effektivt än som nu sker. Och detta är — jag vill betona det — åtgärder som kan genomföras på kort sikt. Det går inte att som regeringen gör skylla ifrån sig på utlandet, på ett högt kostnadsläge och annat. I varje ekonomiskt läge är det möjligt att föra en aktiv konjunkturpolitik. När vi nu går mot en vinter med rekordhög arbetslöshet beror det på att regeringen för en lam och ineffektiv politik. Jag har med utgångspunkt i situationen i Kopparbergs län gett några exempel på konkreta åtgärder som kan vidtas. De åtgärderna skulle vara bra för människorna i Dalarna och för hela vårt land. Men regeringen gör ingenting, den fortsätter att vrida sina händer. Vore det inte, Ingemar Eliasson, förnuftigt att tillgripa konkreta stimulansåtgärder av det slag som jag förordar i stället för att falla tillbaka på vad som i realiteten är en liberal låt-gå-politik?

Herr talman! Arbetsmarknadsminister Ingemar Eliasson har bl.a. genom sina många besök ute i landet fått en klar och total bild av arbetsmarknadssituationen med vikande sysselsättning och en starkt ökad arbetslöshet. Arbetsmarknadsministern var så sent som i förra veckan på besök i mitt hemlän, Älvsborgs län, som intar femte platsen vad gäller den högsta arbetslösheten i riket. Vid det nämnda besöket vet jag att representanter från olika kommuner, länsstyrelsen och företag ingående informerade om den rådande arbetsmarknadssituationen. Jag vet också att samma representanter framförde många förslag till och synpunkter på hur man skulle kunna förbättra sysselsättningen på både kort och lång sikt. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern tog vara på dessa synpunkter och allvarligt beaktade vad som framfördes. Det är viktigt att ge AMS ökade resurser, men vi skall också vara observanta på att här måste det tas initiativ för hela det arbetsmarknadspolitiska fältet. Jag tror att bl.a. kontakterna i Älvsborgs län gav vår arbetsmarknadsminister goda uppslag, idéer och tips. Jag har förståelse för svårigheten att i detalj och mer ingående belysa alla de problem som har tagits upp i raden av interpellationer och i frågan. Det hade dock varit av värde om det hade lämnats ett betydligt fylligare svar på alla de skiftande problem som har tagits upp. En generell fråga som borde ha fått större plats i den här interpellationsdebatten är industriinvesteringarna. De ligger f. n. på en alldeles för låg nivå. En god regel är att investera under en lågkonjunktur för att ha en så bra produktionsapparat som möjligt när högkonjunkturen kommer. Industriinvesteringarna i denna lågkonjunktur ser ut att ligga sämre än under de senaste lågkonjunkturerna. En orsak är tydligen det höga ränteläget. Hur ser arbetsmarknadsministern och regeringen på denna allvarliga fråga? De initiativ som regeringen hittills har tagit för att stimulera till industriinvesteringar har inte varit tillräckliga. Kan ytterligare regeringsförslag väntas? En markant ökning av industriinvesteringarna skulle skapa många sysselsättningstillfällen, och i synnerhet skulle det vara en nödvändig satsning för den nu hårt drabbade byggsektorn. Marie-Ann Johansson har i sin interpellation och i sitt anförande tagit upp en rad arbetsmarknadspolitiska problem i Älvsborgs län, vilket gör att jag i den här debatten kan lämna den södra länsdelen. Vidare kommer Sjuhäradsbygdens arbetsmarknadsproblem att debatteras i kammaren den 19 november. Jag vill ta upp en sak som berör Älvsborgs län som helhet och som nämns i statsrådets svar. Det gäller de olika länens tilldelning av beredskapsmedel. Antalet arbetslösa i Älvsborgs län har ökat mycket kraftigt — från 4 750 år 1980 till 7 600 hösten 1981. Ser vi på den tilldelning som Älvsborgs län har fått finner vi att det är en ökning från 79 milj.kr. 1980 82. Den ökningen står inte i relation till den kraftiga ökning av arbetslösheten som har skett i länet. Många andra län har fått en procentuellt sett högre tilldelning än vad Älvsborgs län har fått. Vad är orsaken till detta? Jag hoppas att arbetsmarknadsministerns besök i Älvsborgs län förra veckan har gett klart belägg för att man från regeringens sida starkare bör stödja olika initiativ och satsningar i Älvsborgs län. Beträffande den stora industrikommunen Trollhättan kan jag nämna tre företag. Statens vattenfallsverk har allting klart för byggstart när det gäller en ny förvaltningsbyggnad — här skall, om jag har fattat det rätt, finansieringen ske med vinstmedel från statens vattenfallsverk. I den del som regeringen har att handlägga detta hoppas jag att regeringen inte i onödan förhalar en igångsättning. När det gäller Bofors-Nohab är det av vikt att det svensknorska industrisamarbetet med Kverner Bruk kan fördjupas och förstärkas. Volvo Flygmotor är ett företag med ett högt och avancerat tekniskt kunnande, och företaget är starkt beroende av kommande JAS-beslut. I Vänersborgs kommun är en fortsatt utveckling för Teli helt nödvändig. Norra Älvsborg tillhör dessutom de delar av landet som inte gynnats av statliga utlokaliseringar och borde verkligen stå i tur för sådana när tillfälle ges. Situationen är densamma när det gäller högskoleutbildning i regionen. Här hoppas vi verkligen att propåer från tvåstadskommunerna Vänersborg och Trollhättan och från vår länsstyrelse skall vinna gehör i regeringskretsen. De fem Dalslandskommunerna har en mycket svår situation. Det är inte bara dagens höga arbetslöshet utan också situationen för de närmast kommande åren som djupt oroar. Det finns troligen ingen annan rad av kommuner i en region söder om Norrbotten som i dag har så höga arbetslöshetstal som kommunerna i norra Dalsland och sydvästra Värmland. Vi hittar tre av dessa kommuner bland de 15 sämst ställda kommunerna i landet. Tre orsaker till denna situation kan nämnas. För det första: ett alltför ensidigt och odifferentierat näringsliv. För det andra: alltför långa pendlingsavstånd till större och mer differentierade arbetsmarknader. För det tredje: liten och ständigt krympande offentlig sektor. Dessa och många fler exempel kunde nämnas som styrker att Dalslandskommunerna borde flyttas från stödområde 3 till stödområde 4. Det finns kommuner i Sverige, placerade i stödområde 4-6, som både i dagens läge och för de närmaste åren har en bättre arbetsmarknadssituation än Dalslandskommunerna. Närheten till Norge är en resurs som hittills inte tagits till vara. Industrioch företagssamarbetet med Norge borde etableras och utvecklas. Utvecklingsfonden i P-län har nu en kontaktman i Norge. Det är en blygsam start, som vi hoppas skall ge resultat, men mycket mer än detta behöver göras. När det gäller energiprojekt borde statsmakterna bl.a. ge utvecklingsfonderna ökade konsultmedel för att utvärdera och i initialskedet stödja olika energiprojekt. I vårt län är vi långt framme i flera projekt, t.ex. en träpulverfabrik i Ulricehamn och en torvpelletsanläggning söder om Bäckefors. När det gäller att utvinna metangas ur mossar är man mycket intresserad av ett sådant projekt i Dals Ed. I Dalslandskommunerna efterlyser man vidare bättre finansieringsmöjligheter för byggande av industrioch hantverkshus just i de kommuner som ligger utanför stödområdena 4-6 och som är särskilt hårt drabbade av strukturomvandlingar. Dalslandskommunerna har en stark resurs i sin vackra natur och sin fina rekreationsmiljö. Men man måste konstatera att statsmakterna saknar erforderliga resurser för rekreation och turism. Hur ser arbetsmarknadsministern på glesbygdskommunernas möjligheter att här få bättre ekonomiska resurser till olika utbyggnader? Strukturomvandlingen inom jordbruk, skogsbruk och skogsindustri har slagit hårt i Dalslandskommunerna. Svårast drabbat i dagsläget är Håvreströms Bruk, och situationen för övriga skogsindustrier i Dalsland är fortsatt problemfylld för de närmaste åren. När så basnäringarna sviktar, ensidigheten och den bristande differentieringen i det dalsländska näringslivet ständigt gör sig påminda och den offentliga sektorn från en låg nivå ytterligare minskar, är det förståeligt att Dalslandskommunerna genom olika påtryckningar söker att stämma i bäcken i stället för i ån. Arbetsmarknadsministern har i denna debatt sagt att han lyssnar på råd och inhämtar synpunkter. Kan jag då fråga om de synpunkter och råd som kom fram vid besöket i Älvsborgs län förra veckan kommer att bära frukt i form av olika åtgärder från regeringens sida, åtgärder som kan främja en positiv utveckling i Älvsborgs län?

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå in mera i debatten. Jag har inte hört allt, för jag satt i telefon, men så mycket hörde jag att jag kände att det var nödvändigt att gå in. Nu har alltså den här debatten hamnat där den brukar hamna. Vi är kvar i landet, i de olika länens problem, med arbetslöshet, med utslagning och med långsiktig stagnation. Regeringen far, såvitt jag hörde, utomlands för att hitta exempel på hur dåliga vi egentligen är, vi som tar upp de här problemen. Sedan försökte man sig på trickset att lyfta fram SSAB som ett exempel på planekonomi. Jag vet inte om det beror på att arbetsmarknadsministern inte satt med i regeringen under den tid då SSAB behandlades. Det är ju hårresande genant att påstå att SSAB skulle ha någonting med planekonomi att göra. Vad som kännetecknar vår kritik av SSAB-politiken är att vi efterlyser en samhällsekonomiskt grundad plan och vänder oss mot eftergifter för storfinansen. Nedläggningar av masugnar och gruvor passar som handen i handsken när det gäller den internationella storfinansens stålstruktur. Hur kan man få SSAB att bli ett exempel på planekonomi eller ens på hur statligt ägande skulle gestalta sig? Det är klart att sitter borgerliga politiker vid rodret, så kan man driva staten till konkurs på ett par valperioder. Det har man ju visat. Men det kan ju inte vara en kritik som gäller staten som maktinstrument, utan det måste vara kritik av den förda politiken och hur man har använt staten som maktinstrument — eller hur, herr arbetsmarknadsminister? Vi är inte rädda för att diskutera socialismen. Men ni är rädda för att diskutera kapitalismen och de härvarande problemen. Det är därför ni flyr och söker andra diskussionsområden. Frågan är ju egentligen: Är det troligt att den borgerliga politiken kan föra Sverige ut ur krisen och få bort underskotten i bytesbalansen och statsbudgeten? Svaret måste bli nej. Nedskärningar av reallöner, minskning av den offentliga sektorn leder i själva verket till ökad arbetslöshet och till en skärpning av krisen. Den borgerliga strategin som går ut på att Sverige skall klaras genom exportledd tillväxt är de borgerliga i det här landet inte ensamma om. Den försöker ju alla andra kapitalistiska länder att klara sig på. I de länder som Sverige skall exportera till stramar man åt på samma sätt, minskar köpkraften och skapar stagnation. Hela den förda ekonomiska politiken är i en återvändsgränd. Den har gått i baklås. Nyckeln till att komma ur de nuvarande problemen är att göra insatser som direkt skapar nya jobb. Det är därför som vi i dag har tagit upp och diskuterat de här problemen. Det är nödvändigt, som C.-H. Hermansson har sagt, med ett program för 100 000 nya samhällsnyttiga jobb. Det är nödvändigt med ett samhälleligt industriprogram för att vi skall kunna klara återstoden av 1980-talet. Annars kommer vi att få se ännu värre problem och ännu större ras inom industrisektorn. Fler människor i arbete betyder ju ökad produktion. Det måste vara det avgörande medlet mot både inflation, stagflation och underskott i bytesbalansen osv. Man måste genomföra ett arbetsskapande program. C.-H. Hermansson har tidigare i dag redogjort för inom vilka områden det skulle kunna klaras. En sådan debatt kan man inte fly från genom att hänvisa till proletariatets diktatur eller till sådana enkelheter som att SSAB skulle vara något slags bevis för planekonomi eller statligt ägande. Det är bevis för borgerlig inkompetens och ingenting annat. Jag kan inte fatta annat än att arbetsmarknadsministern med sin ekonomiska politik och med sina lösningar är kvar i 1950-talet, under en kapitalistisk tillväxt som kanske aldrig mera återkommer. Nu ställs problemen på annat sätt och fordrar nya lösningar. Det är ni rädda för.

Herr talman! Jag vill också gärna först kommentera något av vad arbetsmarknadsministern sade i sitt senaste inlägg. Han sade att det under sommaren har varit en intensiv debatt, där det har ställts krav på regeringen. Man måste ta initiativ för att ge näringslivet möjligheter att växa, och nu har man tagit de initiativen. Näringslivet har fått chansen, sade arbetsmarknadsministern, och man hoppas att näringslivet då tar den chansen. Det är väl betecknande för regeringens politik: den består just nu i att man sitter och hoppas. Men vad händer, herr arbetsmarknadsminister, om näringslivet i stället fortsätter att flytta jobben utomlands och om kapitalet också i fortsättningen i allt större utsträckning används för spekulation, om man inom näringslivet fortsätter att slå samman företag, vilket ju sannerligen inte ger fler jobb? Arbetsmarknadsministerns inlägg innehöll ju inte något mer konkret svar på mina frågor om Älvsborgs län. Nu har ytterligare en deltagare i debatten tagit upp de frågorna, och jag hoppas därför att vi i nästa inlägg av arbetsmarknadsministern kan få litet bättre svar. Men jag vill ändå kort säga vad de kontakter jag hade med länsarbetsnämnden gav vid handen. Man har använt de statliga resurser som hittills har ställts till förfogande. De har alltså inte räckt. Man behöver ytterligare 80 milj.kr. Man vill tidigarelägga vägbygget Borås-Varberg, och man vill sätta i gång Vattenfalls bygge. Detta är några omedelbara åtgärder för de 7 600 människor i Älvsborgs län som förvisso inte befinner sig i kris men som drabbas av den kapitalistiska krisen och är arbetslösa. Det är deras situation som gör att jag har skrivit min interpellation. Länsarbetsnämnden sade också just detta som både Hans Petersson i Hallstahammar och jag har talat om beträffande arbetsförmedlingarna. Det finns alltså nu stora problem. Framför allt är det arbetsmiljöproblem för personalen. Man har inte tillräckligt med resurser för att klara den svåra situationen — och även arbetsmarknadsministern håller med om att vi har en svår situation i dag när det gäller sysselsättningen. Arbetsförmedlingarna behöver anställa mer personal. Nu senast hänvisar arbetsmarknadsministern till ADB-system. Såvitt jag vet — och enligt vad som redovisats för oss i datadelegationen — är det ännu så länge bara en försöksverksamhet, som inte är utbyggd för hela landet. Denna verksamhet är ändå avsedd att ge möjligheter för personalen att få bättre tid för de arbetssökande, det är riktigt. Men det gäller inom ramen för en oförändrad situation. Nu har vi ju en ny situation, som innebär att arbetslösheten stiger. Det räcker alltså inte med att hänvisa till ADB. Jag vill ännu en gång fråga om inte regeringen måste ompröva denna fråga och ge resurser, så att man kan utöka personalen vid arbetsförmedlingarna. Det vore åtminstone något positivt om man kunde få ett sådant svar i dag.

Herr talman! Bo Södersten tar upp en lång rad ekonomiska problem som Sverige brottas med, däribland den alltför låga investeringsverksamheten i industrin — en fråga som också Olle Eriksson kommer in på. Den grundläggande förutsättningen för att industrin skall öka sina investeringar är ju att man tror att det går att avsätta de produkter som man tillverkat. För att en förhoppning därom skall infinna sig måste konkurrenskraften stiga, endera här på hemmamarknaden eller på exportmarknaden. Konkurrenskraften har successivt försvagats, och det var det som ledde fram till beslutet att devalvera den svenska valutan. Det var också det som ledde fram till förslaget att sänka momsen för att här på hemmamarknaden inte urholka köpkraften ytterligare. Om dessa bättre förutsättningar för att avsätta produkterna på marknaden finns, då får man också så småningom möjligheter att fatta investeringsbeslut. Det var det som jag förutsatte att företagen nu gör, dvs. plockar fram sina investeringskalkyler och räknar om dem efter de nya förutsättningarna: devalvering, revalvering, momssänkning, räntesänkning. Jag förvånar mig över att Bo Södersten inte har kommit fram till slutsatsen att den inhemska efterfrågan inte ytterligare kan pressas tillbaka. Det är naturligtvis en bedömningsfråga, men vi vet ju att redan med det förslag som gäller på skattesidan, med den momsnivå som regeringen föreslår, kommer reallönerna att sjunka. Att ha en högre momsnivå, vilket tydligen Bo Södersten förordar, innebär att reallönerna ytterligare skjuts tillbaka och efterfrågan på den privata konsumtionen kommer att sjunka. Det betyder fler arbetslösa och det betyder en högre inflationstakt, vilket i sin tur kommer att innebära ännu sämre efterfrågan på arbetskraft. Vi går alltså då vidare i en ond cirkel. Var det inte så, Bo Södersten, att själva greppet för socialdemokraternas krisprogram var en antiinflationspolitik? Det förvånar mig då att man inte från socialdemokratisk sida går vidare på det temat — jag tyckte det var ett riktigt grepp — och att man, när man ändå accepterar devalveringen, inte också håller med om att vi måste hålla nere inflationstakten. Annars riskerar vi att den kommer att förstärkas av devalveringseffekterna. Det förvånar mig också att Bo Södersten här kan ställa förslaget om att man i stället skall sänka räntan. Bo Södersten vet ju mycket väl att det inte är vare sig i kanslihuset eller i den här kammaren som sådana beslut fattas. Med en fast ekonomisk politik kan dock möjligen utsikter finnas till att räntenivån successivt kan sjunka. Bo Södersten har fått för sig att det är 400 milj.kr. som vi satsar i beredskapsarbete. Men det är 2,7 miljarder för det här budgetåret. Bo Södersten har i och för sig intressanta tankar, tycker jag, om hur man skulle kunna stimulera industriinvesteringarna. Låt mig då bara upplysa om att vi har ett system med både bidrag och avdrag, där vi alltså subventionsvägen försöker få fram ökade industriinvesteringar. Nu vill Bo Södersten införa ett system med subventionerad ränta. Jag föreställer mig att den beräkning som han gjorde motsvarade intäktsbortfallet för ett år. Jag föreställer mig också att man för att investeringarna skall komma till stånd vill ha en längre effekt än ett år för att veta att investeringskalkylen inte plötsligt efter en kort tid har förändrats. Men det betyder också att kostnaderna är mångdubbelt de 400 milj.kr. som Bo Södersten nämnde. Det innebär, kan man säga, en subvention till de redan befintliga aktieägarna. Om man i stället subventionerar ökat aktiesparande, så ger det, som vi har sett, skjuts åt nyemission, och vi får då samtidigt ett ökat antal aktieägare. Det tycker jag att det ligger ett egenvärde i. Detta om industriinvesteringarna var också en kommentar till Olle Erikssons allmänna fråga.

Jag gav vid mitt besök i länet min uppfattning till känna, som jag också upprepat här, nämligen att vi bör öka äldrestödet för att klara sysselsättningen i tekoindustrin bättre och öka det i förhållande till det beslut om nedtrappning som föreligger. När det gäller glesbygdskommunerna delar jag naturligtvis den oro som Olle Eriksson gav till känna. Nu finns ju möjligheterna för lokaliseringsstöd. 260 milj.kr. har gått till länet sedan 1976, och det finns naturligtvis tillfälle att hämta hem mer där, om det finns projekt som är realistiska. När det gäller Hans Petersson i Hallstahammar har jag, ärligt talat, litet svårt att förstår vart han vill komma, om inte poängen i hans inlägg är att betona de ideologiska skillnaderna mellan ett planhushållningssamhälle och ett marknadshushållningssamhälle. Jag har velat ta upp sådana exempel som illustrerar vart en planekonomi leder. Varje exempel som man tar får blodtrycket att stiga hos en kommunist. Men på något sätt skall det väl gå att illustrera vart en planekonomi av kommunistslag leder. Jag satt, Hans Petersson, med i den s.k. strukturdelegationen när denna fördelade ganska mycket pengar till stålindustrin. Vi försökte göra vårt bästa, och det var ett slags planmässig hantering av dessa pengar. Men inte kunde vi skapa några garantier för att sysselsättningen skulle klaras för var och en eller för att varje företag som, på mycket mjuka villkor, fick pengar av den anledningen skulle komma på grön kvist. Jag vill bara påpeka att lyckan inte är gjord därför att man byter ut ett decentraliserat beslutsfattande ute i företagen mot ett centraliserat i en planhushållningsekonomi, som Hans Petersson vill ha. Vi satsar på den svenska blandekonomin. Det är en marknadsekonomi som har lett oss fram till ett högt välstånd och en bättre sysselsättning än i något annat land. Det är detta som är den ideologiska grunden bakom det jag här förordar och regeringen står för. Detta kallar Marie-Ann Johansson för att vi sitter och hoppas, medan vpk vill att man skall fatta alla beslut i kanslihus eller centrala instanser och ersätta den lokala kännedomen med centrala planer. Vi är därmed tillbaka till den ideologiska skillnaden. Vi tror att man ute i företagen bättre känner problemen. Vi litar på att företagsledarna i samspel med de anställda kan förvalta de nya förutsättningar som vi har gett med den ekonomiska politiken. Vi vill skapa förutsättningar för nyföretagande. Vi tror inte att vi centralt sitter inne med alla idéer och all kunskap. Det är trots allt detta som det i grunden handlar om — vilken väg vi vill gå för att återskapa den fulla sysselsättningen och inrätta nya företag eller verksamheter som skapar både varaktiga och trygga jobb.

Herr talman! Ingemar Eliasson säger att investeringar beror på flera faktorer, bl.a. efterfrågeläget. Det är fullständigt korrekt. Men inte inbillar sig väl Ingemar Eliasson att vi får någon investeringsökning, om man sänker momsen med futtiga två procentenheter och späder på den effektiva efterfrågan med 3 miljarder? Hälften av detta rinner ju ut i form av import. Och det är fler jobb här hemma för våra ungdomar som vi behöver — inte större import av videoapparater. Detta är anledningen till att jag här har betonat betydligt mer konkreta åtgärder. Ta exempelvis förslaget om investeringsrabatt. Ofrånkomligen är investeringar beroende av kostnader. Ingemar Eliasson tycks föreställa sig att det här är en form av rabatt som skulle vara för evigt. Så är inte fallet. Tvärtom ligger vitsen med investeringsrabatten i att den kan göras tidsbegränsad. Vi kan gå ut till våra företagare och säga: OK, är ni nu villiga att på ett års sikt öka investeringarna, kan vi ge er en ordentlig kapitalsubvention. Därigenom drar man fram investeringarna just i lågkonjunkturen. Det är det som är själva vitsen med rabatten. Och det är, som jag sade tidigare, en mycket billig åtgärd som direkt ger effekt, vilket skulle vara mycket välkommet för dagens svenska ekonomi. Ingemar Eliasson sade att jag hade fel, när jag talade om att man vill anslå 400 miljoner till beredskapsarbeten. Men det är den ökning som ni har i den senaste propositionen, som skall diskuteras här i riksdagen nästa vecka. Och det är den som skall jämföras med den ytterligare ökning ovanpå er ökning med 1 345 miljoner som vi föreslår. Det är dessa siffror som det är relevant att jämföra. Jag ägnade merparten av den korta tid jag hade åt att framställa de två konkreta förslagen till hur man kan öka bostadsbyggande och industriinvesteringar. Boendekostnader har alltid behövt och kommer alltid att behöva utjämnas mellan årgångarna. Då frågar man sig: Vad är det för fel i att i dagens krisläge ge en extra hyresrabatt till produktionen av flerfamiljshus? Den kan också göras temporär. Ingemar Eliasson kunde tydligen inte alls beröra den frågan. Till sist vill jag säga att ekonomisk politik alltid är en fråga om att använda knappa resurser. Är det inte, Ingemar Eliasson, ett upprörande slöseri att kasta bort 1 200 miljoner på meningslösa sparstimulanser, som bara leder till att folk flyttar pengar mellan konton, när man i stället kunde använda dem till sådana åtgärder som jag har pekat på? Sådana produktiva stimulanser som jag har föreslagit till bostadsbyggande och till industriinvesteringar samt ökade medel till beredskapsjobben skulle naturligtvis minska arbetslösheten och skapa jobb. Är det då inte bättre att använda våra knappa resurser till att bekämpa arbetslösheten, i stället för att göda den medelklass som ändå har sitt på det torra? Det är en fundamental motsättning hos herr Eliasson när han å ena sidan talar om något slags uppoffringsmentalitet och å andra sidan ser till händernas verk och delar ut stora dusörer till dem som minst behöver dem.
Herr talman! Visst är det en ideologisk skillnad — en solklar skillnad — mellan herr Eliasson och mig, och jag är mycket glad för att den markeringen gjordes. Jag ser till samhällets bästa, till människornas behov av att leva vidare ii sina bygder, med arbete, i en fast och social miljö som de känner igen. Herr Eliasson är beredd att släppa på detta, därför att kapitalet skall få handla fritt. Vi vet var det slutar — det slutar i katastrof. Arbetsmarknadsministern säger att regeringen har öst ut pengar men att det inte har givit någonting. Han tror sig ha suttit med i något slags planekonomi därför att han suttit i olika delegationer. Det är en upprörande enkel och ytlig analys av samhällsproblemen som presenteras.

Det som herr Eliasson har att ställa emot måste då rimligen vara motsatsen. Det kallar jag förkastlig politik. En sådan politik fördöms också av folket ute i bygderna. Dessa människor, vilkas framtid vi i dag diskuterar, förkastar folkpartiets och regeringens politik.
Herr talman! Det är tacknämligt med de beslut som regeringen redan har fattat för Dalslands och Älvsborgs läns del. Men jag tog upp fler frågor, som det kunde ha getts svar på. Det gällde för det första igångsättningen av Vattenfalls förvaltningsbyggnad i Trollhättan, för det andra förbättrade finansieringsmöjligheter för Dalslandskommunerna att bygga upp hantverksoch industrihus och för det tredje bättre möjligheter för Dalslandskommunerna att bygga olika rekreationsoch turistanläggningar. Jag vill också peka på ett problem som sällan debatteras i denna kammare, och det är svårigheterna för ungdomar i glesbygdskommunerna att finna sysselsättning i sina hemkommuner efter avslutad skolutbildning. Jag tänker i synnerhet på de ungdomar som bl.a. utbildar sig vid högskolor, universitet och specialskolor. I glesbygdskommunerna, där näringslivet präglas av odifferentiering och där man har en krympande offentlig sektor, är möjligheterna för ungdomarna att komma tillbaka och finna sysselsättning mycket små. Det är ett problem. Det är också en fara i detta, därför att glesbygdskommunerna förlorar här en stor begåvningsresurs.
Herr talman! Oavsett ideologiska skillnader och olika syn på hur vi långsiktigt skall tackla de här problemen — vi får så småningom se vad regeringens politik kommer att innebära, om den kommer att ge många nya jobb, vilket jag tvivlar på — finns det redan nu sådant som regeringen och arbetsmarknadsdepartementet skulle kunna fatta beslut om. Jag har ställt frågor här — för min del gällde det t.ex. tidigareläggning av vissa byggen och resursförstärkning till arbetsförmedlingen — och också många andra interpellanter har ställt frågor. Regeringen kunde ju göra något annat än att bara hoppas. En aktiv politik skulle kunna föras, men jag tycker att debatten har visat att regeringen inte tänker göra något mera. Arbetslösheten får fortsätta att växa. Det är svaret till alla arbetslösa, och jag beklagar att det svaret är mycket negativt.
Herr talman! Bo Södersten säger att vi inte får större investeringar med en lägre moms. Det återstår väl att se. Men säkert är att vi får lägre investeringar om vi sänker efterfrågan, och det gör vi med ett högre momsläge. Det måste väl ändå spela någon roll, Bo Södersten, hur efterfrågan i det privata konsumtionsledet ser ut. Eller bestrider Bo Södersten att det finns ett samband mellan den reala, disponibla inkomsten och den nivå vi har på mervärdeskatten? När vi har förändrat den har socialdemokraterna alltid tyckt att det äventyrar sysselsättningen, oavsett om man föreslår en höjning eller en sänkning. Nu befinner vi oss i ett läge där vi riskerar en inflationsvåg till följd av devalveringen, som var nödvändig för att vi skulle kunna stärka konkurrenskraften visavi utlandet. För att eliminera risken att denna inflationsvåg sänker efterfrågeläget på hemmamarknaden, har vi lagt fram förslag om sänkt moms. Jag förstår inte riktigt hur Bo Södersten, som är en kompetent ekonom, kan komma fram till att det inte spelar någon roll om vi låter denna inflation slå igenom på efterfrågeläget eller ej. Jag har sagt — och jag vill upprepa det — att jag befarar att vi får ännu större problem att brottas med på arbetsmarknadsdepartementet och i arbetsmarknadspolitiken, om vi inte sänker momsen. Bara i handelsledet riskerar flera tusentals människor sina jobb, om man låter momsen ligga kvar på oförändrad nivå. Jag har ställt de subventioner för industriinvesteringar som Bo Södersten föreslår mot de subventioner som redan finns för att stimulera aktieägandet. Man kan säga att man i det ena fallet subventionerar de redan befintliga aktieägarna och att man med det system vi har subventionerar sparande i aktier, som ökar mängden riskvilligt kapital och därmed också intresset för industriinvesteringar. I det senaste fallet får man dessutom en ökad aktiespridning och en annan förmögenhetsbildning. Jag vill inte definitivt förkasta Bo Söderstens tankar, men jag tycker att det kan vara illustrativt att ställa den ena subventionsgraden mot den andra. När man lyssnar på Hans Petersson i Hallstahammar får man intrycket att socialismen i hans tappning är en massa vackra ord, men så snart man försöker illustrera vad den konkret innehåller slår han ifrån sig med näbbar och klor. Vi vet vart det kapitalistiska samhället leder, säger Hans Petersson. Ja, vi vet åtminstone vart den marknadshushållning, den blandekonomi vi har i Sverige leder. Den innebär en högre sysseisättning än i andra länder. Den innebär en lägre arbetslöshet än i andra länder. Den innebär att människor stimuleras att ta egna initiativ, att ta eget ansvar, att starta eget. Vi har nått fram till en högre materiell levnadsstandard i det här landet än i kanske något annat land. Vi har en större frihet i det här landet än i kanske något annat land. Det är skönt att den ideologiska skillnaden mellan ett planhushållningssamhälle och ett demokratiskt marknadshushållningssamhälle kommer fram, Hans Petersson i Hallstahammar. Det tycker jag också. Till sist vill jag till Olle Eriksson bara säga att vi prövar de olika uppslag till att ytterligare stimulera sysselsättningen i vinter som nu kommer in till departementet. Vi har den inställningen i arbetsmarknadsdepartementet att vi aldrig säger aldrig utan ständigt är beredda att ompröva den förda politiken, om den inte ger avsedda resultat.

Herr talman! Först resonemangen kring devalvering och effektiv efterfrågan. Den devalveringspolitik som regeringen för är en framtvingad politik. Den har tvingats fram, därför att man har misslyckats med att kontrollera kostnadsläget, därför att man har misslyckats med att stimulera investeringarna, osv. Därför tvingas man till en devalvering. Men själva vitsen med en devalvering är att vrida efterfrågan över till svenska produkter och att sänka absorptionen, som det heter på fint språk. : Men vad gör då mittenregeringen i stället? Jo, plötsligt sänker man momsen, vilket får den helt motsatta effekten och ger en generell stimulans till den totala efterfrågan. Vi vet att en stor del av de 3 miljarder med vilka man ökar efterfrågan kommer att rinna ut, eftersom vi har en väldigt hög marginell importbenägenhet i den svenska ekonomin. Sannolikt rinner 1,5 miljarder av dessa 3 miljarder ut i efterfrågan på videoapparater och andra saker som kanske inte är det mest essentiella som vi behöver spendera våra pengar på nu. Det är därför som vi som alternativ i stället säger: Låt oss försöka göra selektiva satsningar på importsnåla aktiviteter. Om vi inte sänker momsen har vi ändå i princip 3 miljarder — kanske inte så mycket om vi också vill förstärka budgeten, men vi har ändå vissa resurser till vårt förfogande. Ingemar Eliasson är som arbetsmarknadsminister säkerligen ingen ondskefull person. Han skulle säkert vilja använda större resurser på arbetsmarknadspolitiska insatser. Men han kan inte göra det, helt enkelt därför att han saknar de resurserna. Vi kan däremot göra det med vår alternativa politik, eftersom vi inte ägnar oss åt den här onödiga efterfrågestimulansen som mittenregeringen nu försöker driva igenom. I sanningens namn gör man det av tämligen taktiska skäl, dvs. för att klara indexklausulerna i avtalen OSV. Sedan till resonemanget om att mitt förslag om marginella investeringsstimulanser skulle stödja aktieägarna. Jag tror att den effekten bli ytterligt blygsam. Effekten av era generella sparstimulanser är ju däremot att ni ger pengar till aktieägarna, direkt genom dem som utnyttjar rabatten och indirekt genom att vi får ett tryck uppåt på aktiekurserna, något som vi också kunnat bevittna detta år. I en krisekonomi är detta sannerligen ingenting som man skall eftersträva. Tvärtom är det ett exempel på rent slöseri. Arbetsmarknadsministern vill uppenbarligen inte ta upp mina propåer och de förslag som finns i vår motion om att vi skall ge dessa riktade stimulanser för att sänka inflyttningshyrorna. Det är återigen en temporär åtgärd som kan behövas i dagens krisläge. Det skulle ge en fin effekt på bostadsbyggandet som en typ av investeringar. Det skulle alltså bli en bra arbetsmarknadsstimulerande effekt på en verksamhet som också är väldigt importsnål. Summan av kardemumman blir alltså att vi vill ha betydligt mer precisa och riktade åtgärder, som vi omedelbart kan utläsa effekten av på arbetsmarknaden och som vi kan tillämpa på kort sikt. Regeringen däremot kryper som sagt i grunden bakom den här ganska orkeslösa, allmänt liberala attityden. Den spenderar sina pengar på dåliga alternativ av typen momssänkning och dessa stimulanser till sparandet, som i grunden bara innebär en omflyttning mellan konton. Det är i grunden skillnaden mellan vår aktiva arbetsmarknadspolitik och er defensiva och ineffektiva arbetsmarknadspolitik.
Herr talman! Försök att inte se så mekaniskt på dagens problem, herr arbetsmarknadsminister! Gamla tider kommer inte åter. Sverige hade en unik ställning efter andra världskriget, då praktiskt taget hela Europa låg i spillror. Alla behövde våra varor. Vi hade råvaran. Vi hade basindustrierna. Vi hade överlevande yrkesfolk som kunde producera för fulla muggar. Den tiden kommer inte tillbaka. Era gamla recept anpassade till den tidens växande kapitalism kommer aldrig att vara giltiga i dagens verklighet. Vi har en stagnation som vi förmodligen inte kommer ur, och därför fordras det helt andra tag. Att sedan herr Eliasson inser att sådana tag naturligtvis delvis inkräktar på det privata näringslivet och hindrar folk från att snabbt suga ut det mesta möjliga ur råvaror och befolkning får inte hindra honom från att acceptera nya modeller som är nödvändiga. Vi föreslår i dagens akuta läge en sänkning av matmomsen och åtgärder för att minska hyrorna — mycket bättre förslag än de som regeringen har kommit med när det gäller den ekonomiska politiken. Vidare föreslår vi att AMS skall få sina pengar för att klara arbetslösheten under vintern. Därutöver föreslår vi — och det har arbetsmarknadsministern krititserat långsiktiga program för basindustrierna med avsikt att bevara yrkeskunnandet, att bevara och utveckla traditionerna inom basindustrierna och att få fart på den svenska ekonomin. Jag kan inte förstå att man är så rädd för dessa program. Vad är det som gör att ni blir så sjuka så fort vi talar om att er gamla politik inte duger? Det har ni jusjälva märkt under sex års borgerligt regerande. Ni måste gå hem och ställa er framför spegeln och inse att det här inte håller — ni måste börja tänka om.
Herr talman! När det gäller industriinvesteringarna föredrar väl en lång rad företag att låta sitt kapital förräntas, bl.a. i banker. Jag vet att kapital den vägen många gånger ger en bättre förräntning än kapital investerat i olika delar av produktionsapparaten. Men häri ligger en stor fara. En kortsiktig vinst kan nämligen bli en förlust i en försvagad produktionsapparat när högkonjunkturen väl kommer. Jag hoppas att vår arbetsmarknadsminister har noterat de detaljfrågor som jag harställt, men som jag inte här fått något direkt svar på. Jag förväntar mig att det inom en snar framtid kommer att fattas positiva beslut i dessa frågor.

Herr talman! Jag får meddela att Margot Wallströms interpellation till mig om förfarandet vid inskrivningen av värnpliktiga, m.m. ej har kunnat besvaras inom föreskriven tid på grund av arbetsläget. Interpellationen kommer att besvaras den 13 november.

Herr talman! Sivert Andersson har frågat mig om regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag till ändrade regler för den s.k. hemmamatchningen. Dessa statsstödda krediter som Investeringsbanken lämnar har sitt upphov i att utländska leverantörer av kapitalvaruutrustning offererar svenska köpare leveranskrediter till subventionerade räntor. De svenska leverantörerna kommer då till korta, och för att undvika alltför omfattande konsekvenser k 'n Investeringsbanken erbjuda leveranskrediter med statligt stöd. Riksdagen '! ”r vid flera tillfällen tagit ställning till systemet, senast våren 1981 . Det beslutet innebar + .ssa begränsningar, bl.a. att offerter under 50 milj.kr. måste utgöra minst 19 Z av företagets omsättning och att subventionsnivån begränsades. Det fc » attes därvid att regeringen skulle återkomma till riksdagen med försl: , till ändringar om de nya reglerna skulle vålla väsentliga problem. Jag avser inte att I gå in i en närmare diskussion om vilka ändringar av regelsystemet som ki: i behövas. Jag framhöll redan i den ovan nämnda propositionen att systemets temporära karaktär gör det nödvändigt att ompröva det varje år. Jag avser att återkomma till den frågan i min anmälan till budgetpropositionen 1981. Jag vill alltså slå fast att ett system av det här slaget inte kan byggas ut till ett allmänt verkande system för alla affärer där utländsk kreditkonkurrens kan komma i fråga. Jag är sålunda inte beredd att förorda att systemet utnyttjas för varje affär där utländska företag erbjuder subventionerad kreditkonkurrens. Systemet innebär en rad nackdelar av mera principiell karaktär och måste förbehållas affärer inom vissa särskilda kategorier som bedöms ha särskilt stort industripolitiskt intresse. Regeringen följer noga utvecklingen för de företag och de enskilda affärer som berörs av subventionskonkurrens. De områden som Sivert Andersson tar upp, t.ex. avancerade anläggningar inom energiområdet, är sådana områden där utländska leverantörer genom subventionerade leverantörskrediter kan slå ut kvalificerade svenska företag genom den snedvridning av konkurrensen som de subventionerade krediterna innebär. Regeringens strävan är att helt eliminera de snedvridande effekter denna subventionskonkurrens medför för svensk industri. För att uppnå detta krävs internationella överenskommelser. Därför har förhandlingsarbetet intensifierats på det internationella planet. Detta har nu lett till att de internationellt överenskomna s.k. consensus-räntorna höjs med 2,5 Z från den 16 november 1981 utom för långa krediter till u-länder. Räntenivån vid leveranser till svenska köpare blir då 11-11,25 90 beroende på kredittidens längd. Redan detta gör att situationen för de svenska leverantörerna förbättras. Vi har dessutom tagit upp frågan om en begränsning av subventionerna både inom ramen för det nordiska samarbetet och bilateralt med våra grannländer. Dessa diskussioner har dock ännu inte lett till någon uppgörelse om att länderna skall avstå från exportkreditsubventioner gentemot varandra.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag tror att Sivert Andersson och jag är ganska överens i bedömningen av vikten av att man trots allt har ett fungerande system med hemmamatchning, så att man inte hamnar i ett läge med helt orimliga konsekvenser för den svenska industrin. Jag kan också försäkra Sivert Andersson att vi mycket ingående har följt utvecklingen på det här området, inte bara branschvis utan faktiskt affär för affär. Vi har alltså nu, när vi går in i det avgörande beredningsarbetet för budgetpropositionen 1982, väl klart för oss var oformligheterna i de nuvarande reglerna finns. Vi har även haft kontakter med företag och banker i fråga om erfarenheterna av systemet. Vi återkommer alltså till riksdagen med ett förslag till modifieringar, där vi tar hänsyn till de erfarenheter vi har fått under de år som gått. Jag vill ännu en gång understryka det angelägna i att man ändå fått en höjning av consensus-räntan, så att den därmed har fått en mer realistisk nivå inför de internationella diskussionerna om exportfinansiering.

Herr talman! Raul Blächer har frågat arbetsmarknadsministern dels om arbetsmarknadsministern har uppmärksammat det akuta nödläge för den kvinnliga arbetskraften inom Grums kommun som skulle inträda vid en nedläggning av Pacsac AB:s säckfabrik i Grums, dels om arbetsmarknadsministern är beredd att vidta åtgärder för att skaffa fram ersättningsarbeten för den industriarbetskraft som skulle bli arbetslös vid den nämnda nedläggningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Enligt vad jag har inhämtat planerar Billerud-Uddeholm AB:s dotterbolag Pacsac AB att flytta tillverkningen av säckar från Grums till Skoghallsverken, där man redan i dag har en säcktillverkning. Omflyttningen avses bli genomförd under en tvåårsperiod, där den största personalreduktionen skulle inträffa under det andra halvåret 1982. Orsaken till sammanslagningen är att man på detta sätt får en mer rationell produktion samt att man minskar den nuvarande överkapacitet som uppstått genom en kraftig nedgång på papperssäcksmarknaden. Enligt företaget kommer sysselsättningen vid Skoghallsverken att öka med ca 25 personer. Jag har också erfarit att Billerudkoncernen strävar efter att erbjuda de nu F.n. pågår MBL-förhandlingar, varför det inte finns anledning att från regeringens sida uttala sig i frågan. Jag vill i övrigt hänvisa till tillgängliga arbetsmarknadsoch regionalpolitiska medel.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Jag hade som sagt ställt interpellationen till arbetsmarknadsministern för att framför allt slå larm om svårigheterna för kvinnor att få arbete i Grums kommun. Dessa svårigheter är redan i dag stora. Värmlands län totalt har sedan länge en mindre andel kvinnor i arbetslivet än landet som helhet, och Grums kommun har redan ett stort antal arbetssökande kvinnor. När de nu uppsägningshotade arbetarna på Pacsacfabriken i Grums träffade kommunledningen för någon månad sedan, fick de bl.a. veta att kommunen i den budget som håller på att göras upp för nästa år kommer att minska det totala antalet kommunalanställda med en halv tjänst. Och då är ju industriminister Nils Åslings svar på mina frågor ganska nedslående. Reellt talat så är det ju alls inte fråga om en ”omflyttning”, som industriministern kallar det hela. Nils Åsling säger att Billerudkoncernen ”strävar efter att erbjuda de nu anställda vid säckfabriken i Grums, som blir arbetslösa genom sammanslagningen, alternativa arbeten inom koncernen”. Men är inte detta kvalificerat struntprat? Om Billerudkoncernen verkligen skulle ha lyckats att slå dessa blå dunster i ögonen på industriministern, så skulle ju industriministern inte vara riktigt slug. Men det tror jag helt visst att han är. Det är i stället ett sätt att bagatellisera dessa skrämmande allvarliga problem med stigande arbetslöshet, som de stora bolagens städande inom våra basindustrier ställer till med. För var skulle de som nu blir arbetslösa i Grums erbjudas alternativa arbeten inom denna koncern? Det är väl ändå inte industriministerns mening att det skulle kännas särskilt meningsfullt för t.ex. en arbetslös kvinna i Grums att få det flotta erbjudandet att få börja pendla till exempelvis Skoghall varje arbetsdag, arbetsresor som knappast är rimliga med den blygsamma omfattning som kollektivtrafiken har i dessa trakter. Det klargjordes också att det blir praktiskt taget omöjligt för Grums kommun att bereda arbetstillfällen för de kvinnor som successivt kommer att bli utan arbete när papperssäcksfabriken vid Gruvön försvinner. Landstinget har ett sjukhem i kommunen, och även där är situationen densamma — inga nya arbeten kommer att inrättas där, och till de enstaka jobb vid sjukhemmet som då och då blir lediga står redan nu många i kö. Ett annat, mindre industriföretag i Grums med stor andel kvinnlig arbetskraft lades ner för ungefär ett år sedan. Pacsacs tillverkning i Grums sysselsätter i dag drygt 100 personer, och av dem är omkring 85 9o kvinnor. Men av den situation som jag nu har beskrivit från kommunledningens och arbetsförmedlingens egna uppgifter framgår ju också att detta till stor del är en renodlad industripolitisk fråga. Det finns inga kommunala jobb att gå över till för dem som nu blir arbetslösa i Grums under nästa år. Det är dessutom industriarbetare som blir arbetslösa, och deras kunskaper och erfarenheter kan inte utan vidare användas i helt andra typer av arbeten. Givetvis ingår då den här flyttningen av papperssäckstillverkningen inom Billerudkoncernen från Grums till Skoghall som ett litet led i hela den omfattande strukturförändringen inom skogsindustrin i landet — en strukturförändring som dessutom har sina transnationella sammanhang. Men skall vi nu diskutera vad som kan göras för att inom rimlig tid skaffa fram nya jobb i Grums i Värmland, så nyttar det inte mycket till att utvidga debatten till att gälla hela detta komplex. Jag skall bara erinra om att vi ju här i riksdagen vid flera tillfällen har efterlyst en samlad plan från regeringen för att styra denna strukturomställning på ett sådant sätt att samhällets ekonomi tillgodoses — inte de stora bolagens kortsiktiga intressen. Arbetslöshet kostar också pengar. Arbetslöshet och en fortgående minskning av antalet produkter som tillverkas i det egna landet innebär, som vi ser det, ett slöseri och en försämring för framtiden. Men det är alldeles självklart i det här sammanhanget att Billerudkoncernen har sina alldeles klara kapitalistiska skäl att minska — och sannolikt inom en kort framtid helt lägga ner — sin tillverkning av papperssäckar. Resursmässigt är det ett slöseri att i stället tillverka och använda plastsäckar församma ändamål. Därom är säkert Nils Åsling och jag överens. Vi slogs på samma barrikader inför folkomröstningen om kärnkraften, och i den kampen växte ju också medvetandet om resursslöseriets vansinne. Men här gäller det företagsekonomin, här gäller den heliga vinsten. Och då är konkurrensen på världsmarknaden mot de värmländska papperssäckarna och papperssäckar över huvud taget stark, inte bara från plastsäckar utan kanske framför allt från bulktransporter. Från strikt privatkapitalistisk synpunkt kan sannolikt inte Billerud Uddeholm AB och dess dotterbolag Pacsac AB handla på annat sätt. Sådan är kapitalismen. Frågan är alltså i stället: Vad kan samhället göra åt saken? Vad kan staten och kommunen göra? Och alla har ju inte bil.

Men vi kan bortse från detta. Billerudkoncernen har helt enkelt inte några alternativa jobb att — som det heter med det ideologiskt förskönande uttrycket — erbjuda. Tvärtom talar alla mer initierade prognoser för att Billerudkoncernen under 1980-talet kommer att fortsätta att lägga ner vad som anses vara olönsamma tillverkningar. Det kommer att försvinna många fler jobb i både Grums, Skoghall och Säffle inom de närmaste åren. Jag är helt övertygad om att industriministern håller sig underrättad om detta väntade skeende. För något mer än ett år sedan fick jag ju i ett annat interpellationssvar från industriminister Åsling veta att regeringen noga följer utvecklingen i Värmland. I fredags genomförde jag ett försök här i riksdagen att få svar från arbetsmarknadsministern om problemen i stort med den växande arbetslösheten i Värmlands län. Jag frågade förgäves. Jag fick bara till svar det som alla redan vet, nämligen att det finns en rad beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och från i höst också t.ex. s.k. nyrekryteringsstöd. Det sista är inom parentes sagt en form av stöd som enligt arbetsförmedlingarna är helt verkningslöst i dag. Det lär inte heller finnas fler beredskapsarbeten att uppbringa, så de extra pengarna ligger där förgäves. Men nu är det industripolitiken vi skall hålla oss till i dag. Och då måste jag fråga industriministern en gång till vad han och regeringen i övrigt tänker göra för att skaffa fram andra arbeten för dem som nu blir arbetslösa genom att papperssäckfabriken i Grums läggs ner. Och svara nu inte precis som under förra året med att berätta om den saligen avsomnade Värmlandsdelegationen, om länsstyrelsens projektmedel, om de s.k. nya verksamheterna, om svampplockning i de värmländska skogarna m.m. eller om Ladda-om-starta-eget-kampanjerna och den alldeles speciella kampanjen för att få kvinnor att starta nya företag. Allt detta är krimskrams när 110 jobb försvinner i Grums och hundratals andra industrijobb försvinner runt om i länet. Ge i stället dessa papperssäcksfabriksarbetare i Grums konkreta besked! Kan något göras för att skaffa dem andra jobb, skall något göras för att skaffa dem andra jobb, eller skall de låta hoppet fara? Tänker regeringen ta till några nya, hittills oprövade åtgärder för att komma till rätta med — vi får väl hålla oss till Grums i dag — den negativa industriutvecklingen?
Herr talman! Jag reagerar naturligtvis när Raul Blächer säger att aktiviteten för att stimulera nyföretagande bara är ett utanverk utan betydelse. Trots allt är det nyskapandet av verksamhet, inte minst i småindustrin, som måste vara den väg man går för att kompensera bortfallet i basindustrierna. Raul Blächer har en klar lucka i sitt resonemang när han över huvud taget inte vill diskutera förutsättningarna för industriell verksamhet här i landet. Det gäller dels att ha affärsidéer som är lönsamma, dels att ha företag som är beredda att engagera sig för att realisera dessa idéer. På administrativa vägar kan man knappast åstadkomma några industriarbeten. Erfarenheten i det avseendet är som bekant inte särskilt god. Jag vill erinra om de långsiktiga insatser som vi gör i Värmland nu med målmedvetenhet för att öka nyföretagandet, för att kompensera den ensidiga näringsstrukturen. Vi har det bästa samarbete med länsmyndigheterna i det avseendet. Jag vill bara erinra om de industrilokaler som nu byggs med särskilt statligt stöd, den företagarutbildning som genomförs och de extra möjligheter att erhålla riskkapital som nu erbjuds. Jag vill också erinra om det nyligen tillskapade investmentbolaget Wermia. Dessutom vill jag påminna om att vi inom den ram på 20 milj.kr. som avsattes i våras för insatser i Värmland återkommer med åtgärder. Det finns mycket annat som man också skulle kunna åberopa i det målmedvetna arbetet att diversifiera det värmländska näringslivet. Det finns inget alternativ om man vill upprätthålla det samhällssystem vi har i detta land, Raul Blächer. Det är ett segt och målmedvetet arbete som skall till. Beträffande den aktuella fråga som rör Grums vill jag säga att företaget trots allt har presenterat en långsiktig plan. Huvuddelen av personalreduktionen skall inträffa under andra halvåret 1982. Det finns alltså betydande tid att planera för personalreduktionen. Dessutom är det ur samhällets synpunkt angeläget att företaget uppfyller de krav vi har ställt, dvs. att de anställda vid säckfabriken erbjuds annat arbete. Därvid får man också vara beredd att acceptera viss pendling, om det inte är möjligt att etablera denna verksamhet i Grums, vilket naturligtvis vore det bästa. Grums tillhör dock Karlstadregionen och en viss pendling inom regionen får man acceptera i detta läge.

Herr talman! Industriministern menar väl snarast, att om man vill behålla ett ekonomiskt system med en ohämmad och oinskränkt privatkapitalism, kan man inte bygga upp några alternativ. Nu tror jag inte att det är helt omöjligt ens inom ramen för det rådande systemet att göra betydligt starkare insatser för att exempelvis bygga upp den alternativa energin, som skulle ge ökade industribeställningar, och att satsa mer på bostadsbyggandet. Alla dessa eftersatta behov sammantagna kunde man energiskt satsa på och få mera arbetsuppgifter för den svenska industrin — men det underlåts. Men vi skallinte ha en så omfattande ekonomisk debatt i det här sammanhanget som det skulle leda till om jag gick närmare in på detta. Kan industriministern säga hur många industriarbeten som har tillkommit genom de projekt — med företagarutbildning osv. — som har startats? Jag säger inte att de är helt och hållet verkningslösa, men jämfört med den nu kraftigt ökande arbetslösheten i synnerhet på de speciella värmländska bruksorterna med sitt ensidiga näringsliv är de ändå verkningslösa för de många människorna. Kan industriministern ge mig besked, i varje fall i runda tal, om vad dessa insatser lett till? Jag kan nämna att jag själv såg en helsidesannons i de stora borgerliga tidningarna för några månader sedan, där man utnämnde några pristagare i en företagsetablerartävling. Man talade då också om hur många nya små företag som hade startats, nya idéer som kommit fram och hur många jobb det hade gett. Det var bara det att om man dividerade antalet nyanställda med antalet företag, fick man ungefär två nyanställda per företag. Det ger inte dessa många nya jobb som det talas om. I många fall är det fråga om ren omställning. Fast man talat om att det tillkommit nya företag har det inte gett några nya jobb.

Herr talman!

Stålbranschen undergår f. n. en omstrukturering. Denna omfattar företag på flera orter i Sverige. Det är viktigt att hålla i minnet att en liknande utveckling äger rum i så gott som alla våra konkurrentlärider på stålområdet. Det är alltså inte bristande samhällelig planering för den svenska stålindustrin som leder till att tillverkningskapacitet slås ut och att sysselsättningen hotas för de anställda. Det är i stället den bristande efterfrågan och den bristande lönsamheten som förorsakar denna situation. För att åskådliggöra denna utveckling kan exempelvis nämnas att den svenska nettotillförseln av handelsfärdigt stål minskat från 4 miljoner ton år 1974 till 3 miljoner ton förra året, en minskning med 25 96. Sedan år 1975 har den svenska stålindustrins sammanlagda resultat efter avskrivningar varit negativt. Lösningen på den svenska stålindustrins problem är inte statlig planering eller statliga stödåtgärder. Jag vill påminna om att riksdagen vid ett flertal tillfällen under senare år avvisat förslag om upprättande av strukturplaner för stålindustrin. Några regeringsförslag med innebörd att sådana statliga planer skall upprättas är f. n. inte heller att vänta. Jag vill i sammanhanget erinra om de beslut om avveckling av statligt stöd till stålindustrin som vid halvårsskiftet fattades inom den Europeiska gemenskapen, EG. Jag har i många sammanhang-— senast i prop. 1980/81:67 — efterlyst initiativ från de enskilda stålföretagen om samverkan för att stärka branschens konkurrenskraft. Vad gäller de två stålföretag som interpellanten hänvisat till noterar jag därför med tillfredsställelse att de tillsammans har funnit former för samverkan, som enligt vad jag förstår ger möjligheter till en rationellare produktion och marknadsföring. Jag är medveten om att planerna innebär vissa personalreduktioner som på kort sikt kan medföra problem, bl.a. i Boxholm. Resultatet av samgåendet bör dock bli ett företag som har bättre förutsättningar att hävda sin konkurrenskraft och lönsamhet. Därigenom kan också sysselsättningstryggheten i det längre perspektivet tillgodoses bättre.

Strukturförändringar kan givetvis vara nödvändiga och även bli positiva, om de har ett mål som gagnar landet och människorna. De strukturförändringar som pågår i vårt land just nu berör basnäringarna och grundvalen för den industriella verksamhet som varit utmärkande för Sverige. De gäller sådana områden som skogs-, trä-, järnoch stålbranscherna. Sker då detta utifrån en samhällelig planering? Har resurser och behov klarlagts? Har långsiktiga planer uppgjorts för användningen av resurserna i fråga om naturtillgångar, industriella och tekniska resurser, den mänskliga arbetskraftens kunnande osv.? Nej, det sker utifrån kortsiktiga vinstberäkningar i enskilda storbolags intresse. Därför blir också det hela ett hasardspel med landets resurser, anställdas trygghet och regioners utveckling som insats. Det som sker i stålbranschen är utmärkande för denna misshushållning. Där pågår en omfattande omstöpning. Den sker dock inte utifrån en samhällsplanering utan på privata intressens villkor. Ägandeförhållanden ändras, och företag slås samman — med nedskrotning av tillgångar och hot mot sysselsättningen som gemensamt drag. Den förödande utvecklingen inom stålbranschen har varit föremål för många riksdagsdebatter. Jag skall därför begränsa mig till att utifrån ett aktuellt fall diskutera verkningarna av det som nu sker. Vad som håller på att hända i Boxholm är mycket oroande för denna kommun, men det är också uttryck för problem som gäller utvecklingen i hela landet. Det utgör en larmsignal. Mot bakgrund av vad som sker i Boxholm har jag ställt ett par frågor till industriministern. Jag har frågat vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att åstadkomma en strukturplan för stålbranschen, grundad på samhällsekonomiska intressen, samt om regeringen är beredd att vidta åtgärder mot att privata intressen så omvandlar stålbranschen, att stora delar av stålproduktionen äventyras och de orter där sysselsättningen är grundad på denna produktion hotas. Detta hot upplevs i dag på flera orter i vårt land. På dessa frågor har nu industriminister Nils G. Åsling svarat, och jag vill tacka för svaret, även om det är mycket negativt och inte ger något hopp om att regeringen vill angripa problemen i grunden. Industriministern noterar att en omstrukturering av stålbranschen pågår och berör flera orter i Sverige. Han tillägger att en liknande utveckling sker i andra länder. Av detta drar han slutsatsen att det inte är bristande samhällelig planering för stålindustrin som leder till att tillverkningskapacitet slås ut och att sysselsättningen hotas för de anställda. Men om de olika kapitalintressena i branschen vidtar sina mått och steg för att säkra profiten, kan ju detta ske och sker utan hänsyn till samhälleliga behov och helt i strid med dessa. Det kan ju leda till att vi får en för ett enskilt bolag lönsam utveckling, men en för samhället katastrofal sådan. Tror industriministern att Iggesunds AB över huvud taget tar med nationens intressen och behov i sina kalkyler när det gäller samgående mellan Smedjebacken och Boxholm? Jag tror det inte! Några regeringsförslag med innebörd att statliga planer för stålindustrin skall upprättas är inte att vänta, säger industriministern. Det var i alla fall ett klart besked, men ett mycket oroande sådant. Det finns alltså inga tankar i industriministerns huvud om hur vi bäst skall förvalta en av landets viktigaste produktionstillgångar. Det finns inga tankar om att nya framställningsmetoder och ökad vidareförädling kan vara framkomliga vägar. Det finns inga tankar om hur vi bättre skall täcka de inhemska behoven med egen produktion i stället för en omfattande import. Vad det handlafom är att en omstrukturering av stålbranschen bör ske utifrån en helhetssyn, och det är därför som det behövs en statlig strukturplan. Nu överlämnar regeringen åt privatkapitalet att rumstera om i branschen. Vad är det som håller på att ske i Boxholm som följd av denna politik? Verksamheten stympas undan för undan så att ett hot mot den framtida existensen uppstår. Den bristande efterfrågan och bristande lönsamhet som Nils Åsling talar om i sitt svar har inte varit det utmärkande draget för Boxholms vidkommande. Problemet med ämnesförsörjningen har de anställda ansett kunnat lösas bättre i en annan kombination än den nu aktualiserade. Iggesundskoncernens planer på samgående mellan Boxholm och Smedjebacken sker mer av omtanke om profiten än av omtanke om stålhanteringen i landet. Det är inte troligt att detta samgående ens i det längre perspektivet tillgodoser sysselsättningstryggheten, som industriministern söker göra gällande. Tvärtom torde det finnas långtgående avvecklingsplaner. Boxholm är ganska unikt med den mångsidiga verksamheten, som borde vara av särskilt intresse för ett statsråd hemmahörande i ett parti med decentralisering och lokalsamhälle som honnörsord. Men hur går det med alla dessa verksamheter? Ledningens strävan till uppdelning i olika enheter kan befaras ha syftet att underlätta en successiv avveckling genom nedläggning eller avyttring av enheter. Det kan bli fråga om ännu större personalminskningar än de som aktualiserats på stålsidan. Nils Åsling säger att han är medveten om att planerna på ett samgående mellan Boxholms AB och Smedjebackens Valsverks AB innebär personalreduktioner som på kort sikt kan medföra problem, bl.a. i Boxholm. Om det bara gällde problem på kort sikt! Tyvärr är det så att denna kommun inte tål så särskilt stora åderlåtningar om den skall kunna leva vidare. Tyvärr är det också så att möjligheterna till andra sysselsättningar på orten är mycket små, för att inte säga obefintliga. Får privatkapitalet härja fritt äventyras stora delar av stålproduktionen men också orter som Boxholm där sysselsättningen varit grundad på denna produktion. Industriministern åberopar att han i många sammanhang efterlyst initiativ från de enskilda stålföretagen till samverkan för att stärka branschens konkurrenskraft. Skall detta tolkas så att också industriministern menar att detta får ske utan hänsynstagande till landets totala intresse och utan socialt ansvar för de anställda? Det vill jag fråga. Industriministern säger också att han med tillfredsställelse noterar formerna för samverkan mellan Boxholms AB och Smedjebacken därför att detta ger möjligheter till en rationellare produktion och marknadsföring. Dessa former har i praktiken gjorts upp över de anställdas huvuden. Stämmer detta förfarande överens med de initiativ industriministern efterlyst? Herr talman! Boxholm har en lång tradition när det gäller stålproduktion. Kommunen är i hög grad baserad på denna och andra verksamheter vid Boxholms AB. Redan har kommunen haft känning av sysselsättningsproblem. Folkmängden har minskat. Redan finns ett betydande behov av nya arbetstillfällen. Nyligen släcktes martinugnarna. Nu finns ett hot om att 220-350 personer skall förlora jobben som en följd av samgåendet mellan Boxholm och Smedjebacken, en åtgärd som landets industriminister hälsar med tillfredsställelse. Om industriministerns svar här i dag är det enda regeringen har att säga i denna situation, så är det oroande. Det kan endast öka oron och vreden i Boxholm.

Herr talman! Nils Berndtson säger att det inte finns några nya idéer inom svensk stålindustri. Det är fullständigt fel. Vi kan bevittna hur man i företagen utvecklar nya stålprocesser som har mött stort internationellt intresse, och SSAB gör en mycket stor satsning i tunnplåtverket — för att nu ta ett par exempel. Det finns alltså betydande strävanden till nyorientering och förnyelse i svensk stålindustri som är värda all respekt. Men till dessa strävanden till förnyelse hör också att anpassa verksamheten till vad som är mårknådsmässigt möjligt och vara öppen för de förändringar som sker på marknaden. Jag vill gärna ge Nils Berndtson rätt i att sammanslagna företag i och för sig inte löser några problem, och jag är i grunden skeptisk tillatt med fusioner lösa problemen. Men vad man måste notera i detta sammanhang är ändå att företagen utifrån sin egen kraft och sina egha förutsättningar diskuterar hur man på bästa sätt med gemensamma krafter Sk I klara problemen. Jag vill också betona att MBL-förhandlingar pågår och att man uppenbarligen diskuterar flera alternativ. Därför tycker jag att debatten här i kammaren på detta stadium bör stanna vid detta konstaterande. Det blir den nya ledningens och de anställdas organisationers uppgift att lösa bemanningsfrågorna och över huvud taget den organisatioriska uppläggningen av den samverkan som man här diskuterar. Det finns ingen anledning för politiker att blanda sig i den processen. Det är företagens ansvar och uppgift. Jag utgår självfallet från att hela denna process sker med företagens sociala ansvar levande och att man från företagens sida gör vad man kan för att klara de problem som en sådan här strukturanpassning självklart medför. Jag är väl medveten, bl.a. från besök i Boxholm, om de problem som finns där. Men jag är ändå förhoppningsfull när det gäller möjligheten att med de inblandade företagens medverkan genomföra denna process på ett även från de anställdas och de berörda bygdernas synpunkt acceptabelt sätt. Under alla förhållanden måste svensk stålindustri anpassa sin organisation efter de förutsättningar som marknaden ger.
Herr talman! Om det finns nya tankar inom stålbranschen är de i varje fall inte ett resultat av regeringens planmässiga syn på dessa ting. Industriministern vill inte att politiker skall blanda sig i vad som sker. Vad skall vi då vara till för, om vi inte skall se politiskt på frågan om att en för nationen viktig bransch håller på att skrotas ned, att orter där stålhanteringen har varit en basnäring håller på att dö ut, att många människor ställs utan arbete? Vad som sker på detta område, industriministern, sker på kapitalets i stället för på samhällets villkor. Det är kärnfrågan. Hur skall man komma till rätta med problemen i sådana nyckelbranscher som stålindustrin utan att utgå från de totala samhällsintressena? Jag har ställt mina frågor med utgångspunkt i situationen i Boxholm. Den är mycket oroande och fordrar samhällsingripanden för att utvecklingen inte skall gå i en katastrofal riktning. Det är allvarligt att industriministern inte vill se frågan i ett sammanhang -— att en hel bransch håller på att äventyras och att en rad orter får liknande problem som Boxholm. Stålbranschen skall tydligen få vara en tummelplats för profitintressena. Industrin skall få lösa problemen utifrån sitt begränsade synsätt. Hur långt skall denna nedskrotning av produktionsresurser få gå innan industriministern kan tänka sig statliga planer för stålbranschen? Hur långt skall den privata spekulationen drivas innan regeringen reagerar mot den? Hur många människor skall berövas sina jobb innan regeringen säger ifrån? Hur många stålorter skall ödeläggas innan regeringen är beredd att göra något?

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig hur regeringen ser på betydelsen av den regionala krisen i Skåne och Blekinge för situationen i skogslänen. Vidare frågar Jörn Svensson vilken politik regeringen har för Skånes och Blekinges fortsatta utveckling samt vad regeringen avser göra inför utsikten att antalet arbetslösa i Skåne och Blekinge inom kort väntas öka med flera tusen personer. Enligt arbetskraftsundersökningarna har de tre aktuella länen under senare hälften av 1970-talet haft en sysselsättningsutveckling som i stora drag överensstämmer med den utveckling som redovisas för riket som helhet. Under det senaste halvåret har dock sysselsättningsutvecklingen inom tillverkningsindustrin i Kristianstads län varit sämre än riksgenomsnittet. De problem som föreligger inom Kristianstads län hänför sig till mindre Nr 21 industrier. Det är till stor del inom den hemmamarknadsinriktade industrin som det nu uppstått problem — främst inom byggnadsmaterialindustrin. Jag vill påpeka att samhället har gjort betydande insatser för att främja industrins utveckling inom Malmöhus och Blekinge län. Tillkomsten av de två investmentbolagen i Malmöhus län, Landskrona Finans och Malmöhus-Invest, ger goda förutsättningar för industrins utveckling. Vad gäller Malmöhus län vill jag också upprepa vad jag sagt i tidigare diskussioner med Jörn Svensson, nämligen att detta län har mycket goda förutsättningar för industriell verksamhet genom bl.a. goda kommunikationer, tillgång till kvalificerad forskning och utbildning och en allmänt sett god industriell miljö. Vad gäller Blekinge län ger riksdagens beslut i våras ökade möjligheter att bevilja lokaliseringsstöd, främst i Olofströms kommun men också i övriga delar av länet. Förutsättningarna för mera långsiktiga lösningar av sysselsättningsproblemen har härigenom förbättrats. Regeringen har på senare tid beviljat lokaliseringsstöd i bl.a. Karlskrona och Sölvesborg. Problem av den karaktär som uppkommit i Kristianstads län får i första hand lösas med hjälp av de allmänekonomiska och de arbetsmarknadspolitiska medlen. De förslag till generella medel för att förbättra industrins konkurrenssituation som regeringen redovisat i den ekonomisk-politiska propositionen bör ge en god grund för industrins utveckling också i Kristianstads län.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Men jag må då säga att jag är något till förvånad. I elva år har jag nu suttit i denna kammare, och jag har sett ministrar både komma och gå. Men jag kan inte påminna mig att jag någonsin fått ett så torftigt svar på en seriöst menad interpellation om ett stort och sammansatt problemkomplex. Jag har suttit här och lyssnat på den tidigare debatten, och jag har noterat att också de andra svaren har varit osedvanligt snäva. Jag vet inte om detta bara har sin förklaring i ett tillfälligt måndagshumör, eller om det speglar en mer djupgående, långsiktig strävan och längtan att bli befriad från regeringsuppdraget — om detta må journalister spekulera och inte jag. Först och främst är jag något generad å Nils Åslings vägnar, då jag ser med vilka primitiva metoder han försöker avspisa mig. När jag vill tala om allvarliga och djupgående problem i en landsända där det bor 1,2 miljoner svenskar, svarar Nils Åsling mig med att säga att sysselsättningsutvecklingen har varit god. Det gör han i allmänt vag form och på basis av en arbetskraftsstatistik som han vet inte kan användas på det sättet. Man kan inte bryta ned en urvalsundersökning med så pass smal bas på länsnivå. Siffrorna blir inte relevanta. När man använder en sådan här statistik måste man också vara noga med begreppens innebörd. Vi vet ju att antalet s.k. sysselsatta kan öka samtidigt som såväl mängden tillgängligt arbete som antalet personer i arbete kan minska, och vi vet t.ex. också att antalet 145 sysselsatta har ökat med 9 000 i Malmöhus län mellan 1978 och 1980. Vi vet att detta i praktiken är en ren omöjlighet. Det rör sig om en statistisk fiktion som har med lödigheten i arbetskraftsundersökningarna att göra. Vi vet också att siffrorna visade en minskning 1975-1978 och en ökning 1978-1980, trots att allt annat material säger oss att vändningen gick åt motsatt håll. Alla sådana här anomalier och konstigheter när det gäller länssiffrorna har att göra med statistisk metodik, med respresentativitet och begreppsanalys. Däremot har det mycket litet med verkligheten att göra. Genom att så lösligt, och utan djupgående definitioner och analyser, hänvisa till sådant material visar Nils Åsling bara att han enbart är intresserad av att skydda sig själv i en debatt och att han inte alls är intresserad av de stora samhälleliga problemen. Han bör nämligen ha sig väl bekant vad som framgått av arbetsmarknadsmyndigheternas rapporter om hur sydligaste Sverige ligger till när det gäller arbetslöshet just nu och beträffande den närmast kommande arbetslösheten i förhållande till riksgenomsnittet. Verkligheten är nämligen denna. Skåne och Blekinge har under hela efterkrigstiden varit en avgörande styrkefaktor i svensk industriell ekonomi. Detta har i väsentlig mån kunnat uppväga verkningarna av de långvariga regionala kriserna på andra håll i landet, framför allt i skogslänen. Skåne och Blekinge har alltså representerat en industriell styrkekoncentration, liksom också en mångsidighet och en närhet mellan olika verksamheter som har varit ägnad att skapa hög effektivitet och ett gott resultatsutnyttjande, något som är en grundläggande faktor från bl.a. kostnadssynpunkt. På grund av sitt geografiska läge har regionen också en speciell betydelse för Sveriges ekonomiska relationer både till EG och till Östeuropa. Vad som nu sedan ett antal år tillbaka sker är ett förfall och en uttunning av industriell kapacitet , och bredd. Detta är ingenting som kan förklaras enbart med hänvisning till varvskris och byggnadskris, även om dessa kriser har varit en viktig drivkraft i processen. Det hela går djupare än så. Man kan säga att det i det större europeiska spelet är fråga om en sorts nedflyttning av regionens hela ekonomiska position. Det gäller också en rubbning av själva basen för regionens ekonomiska utveckling och möjligheter. Detta är någonting som hotar att få följder för hela samhällsmiljön. Har man ständigt en sådan situation i en stor region och saknas det ständigt rationell sysselsättning för 25 000 människors kapacitet, får det oundvikliga konsekvenser för industriell förmåga, kunskap och teknologi. Och har man då en regering som minskar resurserna för skolning och forskning, förvärras naturligtvis framtidsutsikterna. I ett så starkt urbaniserat landskap, främst Västskåne, får en arbetslöshet och undersysselsättning som ligger över riksgenomsnittet både socialt och ekonomiskt mycket mer kvalificerade verkningar på det socialpolitiska fältet än vad som skulle bli fallet i regioner med en lägre grad av urbanisering. Läggs därtill de sydsvenska länens genomsnittligt starka inslag av ung befolkning, till följd av en tidigare hög födelsefrekvens och ekonomisk tillväxt, blir en vändning av denna ovanligt drastiska karaktär när det gäller den sydsvenska ekonomin förödande med tanke på utslagningsfenomen och den sociala miljön. Än värre blir naturligtvis detta i de socialt mycket hårt segregerade stadsoch bostadsmil Nr 21 jöer vilka socialdemokrater och borgerliga på sin tid under tillväxtens jubelår var rörande överens om att bygga upp i de skånska städerna. Vad har då statsrådet och chefen för landets industridepartement, den politiskt ansvarige för den industriella framtidsutvecklingen, att säga människorna i de tre sydliga länden i denna situation? Vad har han att säga dessa tusenden arbetslösa? Vad har han att säga ungdomarna från Rosengård och Möllevång, ungdomarna som kommer till arbetsförmedlingarna i Kristianstad och Karlskrona och får gå därifrån utan att ha uppnått något resultat? Vad har han att säga företagarna, som i det rådande klimatet egentligen inte vågar sig på någonting nytt? Ja, av interpellationssvaret att döma har industriministern ingenting att säga. Hela detta väldiga komplex av problem uppkallar honom inte till något som ens kan liknas vid en reflexion. Han säger bara att förutsättningarna för industriell utveckling i regionen är goda. Och det är sådant där typiskt politikerspråk. Jag har ju aldrig hört någon politiker i ett offentligt tal stå i en viss region och säga att förutsättningarna för dess industriella utveckling är dåliga. Det är klart att man säger att förutsättningarna för regionens industriella utveckling är goda. Men därmed har man så att säga inte vare sig berört några problem eller bidragit till deras lösning. Vad är utgångsläget för en diskussion av det här slaget som vill vara någorlunda seriös? Detär, tror jag, att man måste se Skåne och Blekinge som en spjutspetsi den industriella utvecklingen i Sverige. Man bör också se dessa landskap som en industriell och kommersiell port ut mot de viktiga marknader som finns i andra länder, ut mot de samarbetsmöjligheter som dessa länder kan erbjuda på olika industriella och teknologiska områden. Om denna svenska tillgång i form av en sådan spjutspets och en sådan port förloras, då skadas också allvarligt själva förmågan att lyfta Sverige ur krisen. Därför måste den sönderfallsprocess som nu pågår stoppas och ersättas med aktiva försök att återvinna positionerna. Då måste man naturligtvis utgå från någon form av analys av verkligheten — hur dessa förutsättningar ser ut — för positionerna kan inte återvinnas hur som helst. De kan inte återvinnas på de gamla områdena alltid. De kan heller inte återvinnas bara genom att det investeras mer, eftersom det inte går att investera hur som helst och var som helst i de här regionerna. Vi vet t.ex. att av rent miljömässiga och ekologiska skäl kan man inte ha mer tung processindustri i Skåne än vad man har. Vi känner också till, genom det planeringsunderlag som finns från de här tre länen, att vattenförsörjningen alla inlandsområden är svag. Det betyder att vissa typer av industrier som kräver stor tillgång på vatten och som då har en bestämd verkan på den delen av den ekologiska miljön inte heller ligger särskilt väl till. Samtidigt som allt detta i viss mån försvårar den framtida industrialiseringen är det ju någonting som man hela tiden måste ha med i bilden. Det måste vara riktgivande för de initiativ som kan komma att bli utvecklingsbara, avgörande för inriktningen av den typ av ny industrialisering som måste . till. 147 Vi vet också att det finns ett system för information mellan företag och samhälle som administreras av den statliga länsförvaltningen och som ger oss intressanta inblickar i stämningarna ute på företagen — i deras investeringsplaner, deras tänkande. Jag går inte här in på huruvida detta kunnande är progressivt eller inte, huruvida det är produktivt eller spekulativt osv. Men information om de här tingen är ett självklart inslag i varje analys av situationen och av framtidsmöjligheterna. Jag hade faktiskt hoppats att landets industriminister i någon mån skulle beröra det här som har att göra med förutsättningarna för en framtida nyindustrialisering i dessa tre regioner. Jag tror också, med ledning av de tidigare interpellationsdebatterna i dag, att det är viktigt att betona att det inte går att komma från industridepartementet och med någon grad av realism säga att det är småföretagsamheten som skall rädda Sverige. Man behöver för den skull inte underskatta möjligheterna till förnyelse bland de små företagen. De är långtifrån någon ointressant faktor — det är inte det jag försöker säga. Men med sin ständigt minskande andel av produktionen — och med utstampningen och uppätandet av småföretag från de stora företagens sida — kan de små företagen aldrig bli den på sikt expansiva faktorn. Stora och små företag står i beroende av varandra. Och i själva verket är det de stora företagens göranden och låtanden som leder utvecklingen och i stor utsträckning skapar förutsättningarna för de små företagen. Jag menar också att det ligger en felaktighet i det som man ofta hör från regeringshåll, att vi ingenting kan göra därför att marknaden är sådan den är. Det stämmer för vissa branscher, framför allt för de tunga processindustrierna, de klassiska tunga industrierna i Sverige. Inom den branschen har man över huvud taget en internationellt sett dålig och vikande marknad. Men läget är litet annorlunda för de delar av industrin som skall leda nästa fas i den industriella expansionen och förnyelsen. Inom den typen av branscher finns det nämligen inte bara ett ensidigt förhållande mellan marknad och produktion. Man kan inte säga: Detta kan vi inte producera, för marknaden vill inte ha det. Det finns tvärtom ett aktivt förhållande mellan marknad och produktion. När man har nått en sådan grad av utveckling i modern kapitalism som i dag med hög koncentrationsgrad och multinationalisering blir det inom många ledande, nya industribranscher de facto snarare produktionen som styr marknaden. Det sker inte fullständigt eller ensidigt, men besluten att producera vissa saker styr i stor utsträckning vad som kommer att säljas, eftersom de bestämmer urvalet av produkter. Om det inte vore så, skulle vi förmodligen varken ha videoapparater eller bomullsmaskiner som kan bearbeta kortfibrig bomull i stället för den gamla klassiska långfibriga. Utvecklingen av sådan teknologi och försäljningen av sådan utrustning är ju betingad av att producenterna, inom vissa ramar, har kunnat styra marknaden och driva fram försäljning på marknaden av de produkter som de har velat främja. Detta är typiskt för det högt koncentrerade, storindustriella kapitalistiska samhället. Och man skall inte skämmas för att begagna sig av denna möjlighet, när nu förhållandet är sådant. Detta måste således finnas med i det industripolitiska tänkandet. — Nr 21 Jag efterlyser en helt annan medvetenhet i synen på framtiden. Det gäller Måndagen den naturligtvis allmänt industripolitiskt, men i dagens debatt specifikt beträf 9 november 1981 fande dessa tre regioners roll som spjutspetsar i svensk industriell och kommersiell ekonomi. När man som vpk-are börjar tala om medvetenhet, planmässighet och försök att bestämma en kurs in i framtiden, får man höra: Ja, ni kommunister vill ju ha planekonomi, upphäva marknadsekonomin och införa ett helt annat system, så er är det meningslöst att diskutera med. Jag har hört detta något hundratal gånger och vill varna industriministern för att ännu en gång ta till det debattknepet. Det handlar nämligen inte om detta. I dagens interpellationsdebatt diskuterar vi icke på denna basis. Vi diskuterar inte som företrädare för ett system gentemot ett annat, utan vi diskuterar utifrån de givna förutsättningarna i dagens situation och vad dessa säger oss om framtidens möjligheter. Jag är här angelägen om att betona vad jag redan tidigare var inne på. Modern kapitalism är icke bara någonting som framgår ur en passiv anpassning till en marknad som man inte kan göra någonting åt. Modern kapitalism har speciella inslag som gör att det tvärtom är viktigt att både företag och stat driver en medveten, långsiktig och aktiv politik. Modern kapitalism består ju inte av en mängd små bygdeverkstäder som konkurrerar med varandra utan att var och en för sig kunna påverka marknaden. Modern kapitalism består som bekant av stora företag, som har en betydande förmåga att styra vad som sker inom teknologin och, i viss mån, inom marknadsbilden. I alla länder som har visat sig industriellt framgångsrika har modern kapitalism också varit beroende av en förmåga att se in i nästa stadium av utvecklingen och så att säga plocka fram just de ting som där kommer att gå bra för att sedan koncentrera en bestämd del av investeringarna och utvecklingen på dessa. Det brukar med ett anglosaxiskt uttryck kallas för pick-the-leader-principen. I modern avancerad kapitalism spelar också staten en aktiv roll. Det har ingenting med ideologi att göra, utan är helt enkelt en frukt av att statens stora omfattning har blivit nödvändig på grund av det överskott av kapital "som regelmässigt, och alldeles speciellt inför krisperioderna, produceras fram av privatkapitalismen. Detta överskott måste antingen tas om hand, organiseras bort ur ekonomin eller uppsugas på något sätt. Staten har i den moderna avancerade kapitalismen just denna speciella roll. Den rollen kan utövas på olika sätt. Den kan utövas genom att staten är militaristisk och bedriver rustningspolitik. Den kan också utövas genom att staten nöjer sig med att bedriva ren socialpolitik, vara städgumma. Men den rollen kan faktiskt, inom samma systems ram, användas för en mer aktiv och långsiktig industripolitik, där staten genom att dels stödja och ge garantier åt privata företag, dels själv verka med sin samhällsägda produktionssektor som redskap kan ha ett inflytande. Det är dessa ting som är intressanta, när man betraktar denna sydliga regions position i det framtida industriella Sverige. Hur vi ser på denna 149 framtidsposition och vad vi vill göra för den blir nämligen avgörande för om vi skall kunna bryta den allt allvarligare arbetslöshetsoch undersysselsättningssituationen och det allt allvarligare industriella sönderfall som på senare år har kunnat iakktagas i dessa tidigare i ekonomiskt avseende så snabbt växande tre län. Det handlar alltså om att försöka få fram någon sorts bild av vilka typer av industriproduktion som ligger särskilt väl till för denna del av Sverige, om den skall kunna spela sin roll. Det är bl.a. viktigt att man studerar vilken marknadsinriktning som kan vara den bästa. Man kan naturligtvis inte i detalj förutsäga denna, men man kan ändå skaffa sig en ungefärlig bild av vilka områden som det kan röra sig om. Det kan man bl.a. göra genom att studera vad de viktigaste av våra europeiska handelspartner som ligger nära Sydsverige sysslar med och hur läget är för dem. Sådana handelspartner är Beneluxländerna, Frankrike och Västtyskland samt DDR och Ungern, för att nämna två av de mest köpstarka och teknologiskt mest intressanta länderna inom Comeconsystemet. Framgångar på exportmarknaden för ny produktion inom en sådan här region kan inte bara vinnas genom att man ensidigt riktar sig utåt. De måste — vilket har stor betydelse för speciellt kostnadsnivån — byggas under genom att man för exportindustrierna försöker skaffa ett stöd på hemmamarknaden. De kan då bättre utnyttjat.ex. storleksfördelar och serieproduktion. De kan introducera och experimentera med nya typer av teknologi för att få ett underlag som sedan kan erbjudas på den yttre marknaden. Det skulle intressera mig mycket att få höra hur industriministern ser på den samhälleligt ägda industrisektorns roll i detta sammanhang. Vi har nu ett läge där den privata industrin är räddhågad — den vågar inte satsa. Ibland vill man inte satsa för att man tjänar mer pengar på valutaspekulationer och fastighetsköp, men även bland de företagare som vill satsa på produktiva verksamheter är det en stämning av återhållsamhet och rädsla. De vågar inte ta risker i nuvarande läge. Det fodras därför att någon går in och hjälper till att bryta väg eller ge garantier — någon som representerar starkare resurser än varje enskild industri var för sig. Vi har i Skåne-Blekinge ett intressant, dubbelt problem på transportvä-. sendets område. Först och främst råder i framför allt västra och södra Skåne beträffande den lokala trafiken en situation som innebär en oerhörd underförsörjning i förhållande till behovet. Det är intressant, inte minst för arbetskraftens effektiva pendling, ifall man vill ha ett utbyte av arbetskraft mellan närliggande orter. Trots att dessa orter i Västskåne ligger nära varandra så är kommunikationerna, framför allt när det gäller arbetsresor, utomordentligt dåliga och efterblivna. Här finns alltså ett utrymme för stora samhälleliga satsningar, som dels skulle kunna effektivisera transporterna, dels i och med detta genom sina investeringar i viss mån skulle kunna skapa en vidgning på hemmamarknaden för ny teknik på transportväsendets område. Vi vet att det överallt pågår intressanta diskussioner om sydligaste Sveriges roll som s.k. transportmässig passage, eller trafikmässigt genomgångsområde, för intressanta linjer i den internationella transportutveckling en. Industriminstern och jag är förmodligen överens om att detta att bygga Nr 21 stora broar över Sundet kan jämföras med vad de egyptiska faraonerna Måndagen den sysslade med när de byggde pyramider. Men det finns icke förty intressanta 9 november 1981 och produktiva tankar kring helt andra lösningar, där man genom ett samspel mellan fartyg och järnväg skulle kunna förbinda viktiga delar av den östeuropeiska marknaden med intressanta delar av den västeuropeiska, och där en viss del av dessa kontakter kan tänkas gå över den sydliga svenska regionen. Slutligen: När man ser på denna regions speciella förutsättningar får man ganska tydligt klart för sig att dess industriella framtid förmodligen sammanhänger med utvecklandet av speciella typer av avancerad färdigvaruproduktion, lätt produktion, och att detta också sammanfaller med de delar av det industriella utvecklingsschemat internationellt som kräver höga insatser för teknologisk skolning och forskning. Då måste man rimligtvis inom regeringen, om den ser framåt, ha en bild av vad detta skulle föranleda för sorts tankar rörande satsningarna på sådan skolning och forskning just vid denna regions utbildningsanstalter. Dess värre ger dagens verklighet inte vid handen att något sådant tänkande har materialiserats. Herr talman! Detta var några av de synpunkter som jag har saknat i det interpellationssvar som getts. Och jag är väldigt förvånad och alarmerad över att man där glider över problemen på detta sätt. Även om industriministern ser på ett annat sätt än vad jag och mina partikamrater gör, så lär han icke förneka den avgörande relevansen av de problem som jag har här pekat på. Det borde han ha gått in på. Om Skåne och Blekinge kan upprätthålla och nyformulera sin position som spjutspets för svenskt industriellt och kommersiellt liv, så kommer detta att ha avgörande betydelse för att man skall övervinna den långvariga strukturella kris som Sverige i sin egenskap av gammalt industriland nu drabbas av. Men förfaller denna position, eller begagnar man inte aktivt möjligheten att utnyttja den, då kan det just leda till att man får en sådan här situation med kronisk överproduktion, som nu är så typisk för de gamla kapitalistiska industriländerna, och där Sverige kommer att halka bakåt och ligga bland dem som inte kan övervinna denna position, där den kommer att belasta nationen och dess ekonomi framöver. Jag får av avsaknaden av sådana här synpunkter och en sådan här problemorientering det bestämda intrycket att den nuvarande mittenregeringen inte tänker sitta efter 1982, eftersom den uppenbarligen inte intresserar sig så mycket för den framtid som ligger bortom denna tidpunkt. Jag kan inte finna annat än att detta korttidspertspektiv är något katastrofalt för den som skall representera opinionen i Skåne och Blekinge.
Herr talman! Jörn Svensson får ha en viss förståelse för att mina svar blir, som han säger, torftiga. Skulle mina svar spänna över så vida fält som dem Jörn Svensson tar upp, skulle vi knappast kunna ha meningsfulla interpellationsoch frågedebatter här i kammaren. Men jag är, som jag har sagt 151 tidigare, alltid fascinerad av det engagemang i den näringspolitiska diskussionen som Jörn Svensson visar. Och jag skulle i och för sig gärna, vid sidan av denna relativt avgränsade regionala interpellation, vilja ta upp en del mera allmänna regionalpolitiska och näringspolitiska synpunkter, som nu har föranlett Jörn Svenssons långa inlägg. Jag kan alltså erkänna att mitt svar är något kortfattat, bl.a. när det gäller fråga nr 1, om hur regeringen ser på betydelsen av den regionala krisen i Skåne och Blekinge för situationen i skogslänen. Jag kan å andra sidan konstatera att Jörn Svensson totalt har förlorat intresset för den frågan, om jag dömer av hans kommentarer. Men när man bedömer situationen i Skånelänen och Blekinge måste man självfallet, om det skall bli en meningsfull debatt, se till denna landsdels förhållanden i deras relativa sammanhang. Detta med en spjutspets mot den gemensamma marknaden var i och för sig en formulering värdig EG:s propagandacentral i Bryssel, men det ligger naturligtvis en del i detta att våra sydligaste landamären har en strategisk betydelse också när det gäller den industriella utvecklingen. Om man skall bedöma dessa landsdelars utveckling kan man emellertid inte koppla loss dem från landets övriga delar, utan man måste som sagt se dem i deras relativa sammanhang.

Men vi har gjort dessa satsningar, som ju leder till konkreta, ytterligt intressanta projekt, t.ex. i Landskrona. Vi har gjort det i medvetande om att för den totala industriella utvecklingen spelar dessa landsdelar en strategisk roll, i den anda som Jörn Svensson här anför. Men man skall komma ihåg att ramarna för industripolitiska insatser är ganska begränsade, och satsningarna på t.ex. varvsindustrin i Landskrona och Malmö har väsentligt tagit dessa resurser i anspråk och minskat våra förutsättningar för offensiva insatser it.ex. Norrbotten. Jörn Svensson lever väl i den lyckligaste av världar, där det inte finns några ramar, där det inte finns några budgetunderskott, så han behöver inte föra detta resonemang. Men jag har dess värre att ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna. Jörn Svensson har klart fel när han säger att denna regering har försämrat resurserna för forskning och utveckling. Det är precis tvärtom. Den expansion inom energiforskning och inom teknisk forskning och utveckling som har skett under de senaste åren tål att jämföras med vad som skett i vilket land som helst, och dessutom har en radikal upprustning ägt rum under senare år. Jag vill också påpeka att de insatser för industriell förnyelse i de här programmens spår som har skett och sker fortlöpande i Skånelänen och i Blekinge är framåtsyftande och alltså mer offensiva än de insatser som har varit möjliga att genomföra i andra delar av vårt land. Jag hänvisar på nytt till de projekt som vi nu med intresse noterar att man kan arbeta med i Nr 21

Herr talman! Industriministerns senaste inlägg, som i och för sig innehöll en del erkännanden av relevansen av de synpunkter jag förde fram, illustrerade ju samtidigt vad vi kan kalla en form av framtidstänkande. Men detta existerar egentligen inte. Det finns ingen industripolitik. Det är ingen som vet eller bryr sig om eller försöker påverka hur bilden skall vara under de kommande 10, 15 eller 20 åren. Det tänks inte, det diskuteras inte, det analyseras inte. Det är problemet, och det är väldigt allvarligt, speciellt sett ur den synpunkt som man måste anlägga när man utgår ifrån situationen avi dag i sydligaste Sverige. Jag lever, säger Nils Åsling, i den lyckliga värld där det inte finns några budgetunderskott eller några andra underskott. Nej, det gör jag inte alls. Jag leveri en värld där jag är väl medveten om detta underskott. Men jag är också väl medveten om att regeringen och den tidigare ekonomiministern Bohman inte informerade om dessa underskotts karaktär och storlek på ett korrekt sätt och om att de trots allt varit avsevärt mindre än vad regeringen har fört fram. Regeringen har fört en skräckpropaganda rörande dessa underskott, i avsikt att skrämma opinionen och få ett underlag för att kunna angripa den offentliga sektorn. Det är ju inte så, att staten står så utblottad och skuldsatt som det påstås — det hör till bedömningen av dess förmåga att spela en aktiv roll, inte minst igenom sin produktiva verksamhet, inom trafiksektorn och industrisektorn, i det spel som vi här diskuterar. Nåväl, vi går förmodligen hur som helst mot en avslutning av denna interpellationsdebatt. Låt mig då koncentrera mig på en punkt som jag har tagit upp i interpellationen men som jag inte belyst i mitt tidigare inlägg, nämligen den intressanta relationen mellan det sydligaste Sverige och norra Sverige.

Jag tillhör dem som här i kammaren ivrigast har talat för regional utjämning, för de norra landsändarnas och skogslänens intressen mot de ensidiga koncentrationsteoretikerna i alla län. Men man nödgas samtidigt erkänna att om det inte hade varit så, att Skåne och Blekinge hade haft den starka tillväxt som de hade under 1960-talet, skulle situationen i skogslänen ha varit långt värre. Nu har vi ett läge där även Skåne-Blekinge vacklar och har svåra problem. Då frågar man sig: Hur tänker egentligen regeringen och de företrädare för de centrala arbetsmarknadsmyndigheterna som nu talar om en ny stor folkomflyttning, en omflyttning av arbetskraft som är nödvändig? Vart skall den arbetskraften ta vägen? Hur skall man nu kunna ta emot folk nere i de sydliga regionerna, när man där har 25 000 arbetslösa? 153 Hur ser regeringen på detta? Är det som har sagts från de aktuella myndigheternas sida — och som också backas upp av företrädare för industrin och Arbetsgivareföreningen — så att säga bara deras syn på det hela? Hur ställer sig regeringen till detta? Det är inte ointressant att få veta, eftersom just regeringens industriminister representerar ett parti som har beflitat sig om att föra fram kravet på regional balans och få en egen tillräcklig ekonomisk bas i de regionala krislägena i framtiden.
Herr talman! Det var ett intressant konstaterande som Jörn Svensson här gjorde. Han menar att den utveckling — den industriella nedrustning enligt hans tes — som bedrivs i de tre berörda länen minskar möjligheterna att bedriva en folkomflyttning. Innebär det att Jörn Svensson accepterar en folkomflyttning? Jag finner det ganska sensationellt i så fall; jag trodde att vi var överens på den här punkten. Vi gör mycket stora satsningar i avfolkningsregionerna i Norrbotten. Det är också därför som jag har uttryckt oro över bl.a. vpk:s agerande när det gäller varvspolitiken, eftersom detta allvarligt äventyrar våra möjligheter att långsiktigt ta itu med problemen där de är som störst. i Vi måste vara helt på det klara med att de naturliga förutsättningarna för industriell utveckling i de tre nu diskuterade länen är så goda att de problem vi har där är temporära. Under förutsättning att vi klarar restaureringen av svensk ekonomi, återfår konkurrenskraften, fullföljer den tekniska upprustningen och den industriella förnyelsen är problemen i de tre här berörda länen av kortsiktig natur i jämförelse med t.ex. Norrbottenproblemen. Men den massiva satsning som bl.a. vpk nu har förespråkat beträffande varven har minskat våra resurser att ta itu med de långsiktiga Norrlandsproblemen. Snart är tiden inne för Jörn Svensson och hans partivänner att välja vilken fot man skall stå på. Deras dubbelspel här är faktiskt inte speciellt imponerande.

Herr talman! Jag har tidigare i den här debatten försökt att på ett stillsamt och litet förstucket sätt, får man väl säga, vädja till Nils Åsling att låta tjuvknepens tid vara förbi och låta oss diskutera den verkliga situationen, de verkligt relevanta omständigheterna och framtiden. Jag beklagar att den uppmaningen har förklingat ohörd. Nils Åsling tillgriper samma metod som politiker av hans kaliber alltid använder, nämligen att spela ut olika landsändar mot varandra. Han är själv norrlänning, och därför har han, t.ex. i debatten med socialdemokraterna, valt att spela de sydliga varvsregionerna mot Norrland i stället för att tala om sambandet dem emellan och att styrkan och utvecklingen hos den ena alltid befrämjar utvecklingen hos den andra. Det är beklagligt att en industriminister i Sverige i dag inte är i stånd till ett så produktivt och positivt synsätt, utan reducerar diskussionen om dessa viktiga framtidsproblem för Sverige till en dispyt där han med tjuvknep försöker att slå ut mig. Det lyckas nu Nr 21 inte. Måndagen den Problemet med de stora varvssatsningarna är ju inte i och för sig att de har 9 november 1981 varit för stora, utan att de av regeringen har gjorts till ett led i en politik där man skulle köpa ut det privata redarkapitalet för ett gott pris. Det har inte haft någon produktiv syftning, och har det fortfarande inte; det är det som har varit felet. Det har inte varit storleken av satsningarna som har varit problemet utan inriktningen och syftet med dem, vilket vi också har påpekat. Nåväl-— tillbaka till frågan om den framtida folkomflyttningen. Men försök där inte, Nils Åsling, att få det hela att röra frågan om min trovärdighet, för det är ju ändå bara en liten fråga! Jag har tydligt sagt vad jag menar: Man måste eftersträva att varje region skall ha en egen ekonomisk bas, så att den inte får en ensidig inriktning i sin ekonomi, en otillräcklig inriktning eller en kolonial ställning, vilket just många skogslän har i förhållande till övriga delar av Sverige. Vi har i vänsterpartiet kommunisterna varit bestämda företrädare för detta. Jag tog upp den här frågan med en annan vinkling, nämligen att vad man kallar auktoritativa kretsar, dvs. representanter för arbetsmarknadsverket och talesmän för ekonomiskt mäktiga kretsar — för SAF och Industriförbundet —, har uttalat sig för att en sådan folkomflyttning av arbetskraft är nödvändig. Då anser jag att det är rimligt att få höra hur regeringen ställer sig till detta. Är ni för en sådan eller emot en sådan? Och hur kommer denna fråga in i sambandet mellan den ekonomiska utvecklingen i skogslänen å den ena sidan och i denna viktiga sydliga region å den andra? Det är egentligen bara en belysning av min frågeställning. Vad den gäller är alltså regeringens förhållande till dem som kräver eller påtalar nödvändigheten av en folkomflyttning. Jag anser inte att en sådan är nödvändig eller önskvärd — alls inte. Det var den inte på 1960-talet, och det är den inte heller nu, även om man naturligtvis må erkänna att den i detta kapitalistiska samhälle — om en sådan drevs fram — vore fullständigt omöjlig. Den skulle leda till en social katastrof, därför att det i dag inte finns någon region som skulle kunna ta emot människorna — inte ens om man följde den linjen att en omflyttning måste ske, att flyttning var någonting man inte kommer ifrån. Det skulle vara intressant att få veta hur regeringen och dess industriminister ser på dessa propåer från ekonomiskt och administrativt ledande kretsar i landet.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ som kan bidra till att lösa frågan om repatriering, dvs. återförande till hemlandet, av de flyktingar som lämnade Grekland efter inbördeskrigets slut och sedan dess har levt i olika östeuropeiska stater. Det rör sig här om ett flyktingproblem med många aspekter. Det kompliceras av att mer än tre decennier gått sedan dessa människor lämnade Grekland. Den nyligen avgångna grekiska regeringen ansåg att problemet måste lösas genom gradvis repatriering baserad på individuella ansökningar. Enligt officiella siffror återvände på detta sätt under tidsperioden 1974-1980 drygt 25 000 personer för att stanna för gott i Grekland. Ca 27 000 människor beviljades under samma tid temporära uppehållstillstånd. Samtidigt förde den grekiska regeringen förhandlingar med en rad östeuropeiska stater om hur intjänade socialförsäkringsförmåner skulle kunna överföras till Grekland. En överenskommelse om detta har ingåtts med Bulgarien. Det är uppenbart att detta är en fråga som måste lösas av den grekiska regeringen i samverkan med de stater i vilka de berörda flyktingarna är bosatta.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Anledningen till min fråga är att jag ville belysa den dramatiska situation som tusentals grekiska politiska flyktingar befinner sig i på grund av en påtvingad exil, som har varat i över 30 år. Det handlar om de grekiska politiska flyktingar som flydde till olika socialistiska länder efter det militära nederlaget i inbördeskriget för över 30 år sedan. De är nu spridda över nästan alla socialistiska länder i Europa. Dessa människor har godtyckligt och ofrivilligt berövats sitt grekiska medborgarskap med stöd av undantagslagar som är avskaffade för länge sedan. Trots detta har de inte möjligheter att återvända till sitt hemland. Hittills har t.o.m. många ansökningar om tillstånd för kortvariga eller tillfälliga besök avslagits. Även om de grekiska politiska flyktingarnas problem inte kan betraktas som ett av de största eller mest akuta flyktingproblemen, handlar det i alla fall om 30 000 människor som befinner sig i en tragisk situation. Utrikesministern säger i sitt svar att den avgångna grekiska regeringen har sökt lösa detta problem genom att bevilja gradvis repatriering baserad på individuella ansökningar. Det är riktigt att ungefär 30 000 redan har återvänt till följd av den metoden. Men samtidigt har lösningen med individuella ansökningar inneburit att ytterligare 30 000 inte kan återvända. Det är inte ett administrativt problem utan framför allt ett politiskt sådant. Min förhoppning var att den svenske utrikesministern och den svenska regeringen skulle ta alla nödvändiga initiativ för att positivt kunna bidra till denna frågas lösning. Utrikesministerns svar inger inte sådana förhoppningar. Han säger att det uteslutande är ett problem som måste lösas genom förhandlingar mellan den grekiska regeringen och berörda stater. Jag anser fortfarande att det finns stort utrymme för visst initiativ från den svenske utrikesministern. Och jag kan inte se att det finns någon anledning till att inte ta ett initiativ.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig hur regeringen bedömer utvecklingen inom BC-stridsmedelsområdet och vad den anser om den kubanska regeringens uppgifter att Cuba utsätts för biologisk krigföring från USA. Användningen av kemiska och biologiska vapen är förbjuden enligt en internationell överenskommelse som träffades 1925, det s.k. Genéveprotokollet. I fråga om biologiska vapen är det dessutom enligt ett avtal från 1972 förbjudet att utveckla, tillverka och lagra sådana vapen. Trots det i Genåveprotokollet gällande förbudet mot användning av kemiska vapen anses stora lager av sådana vapen finnas i supermakternas arsenaler. Det finns inom detta område flera tecken som ger anledning till oro. Ett sådant är amerikanska senatens beslut att bevilja medel för utrustning till en anläggning för tillverkning av binär nervgasammunition. Det är vidare känt att sovjetisk trupp sedan länge har hög beredskap för kemisk krigföring. Sedan ett par år finns det uppgifter som givit upphov till misstankar om tillverkning av biologiska vapen. Det har också förekommit rapporter om användning av kemiska eller biologiska vapen, t.ex. i Kampuchea. Det har hittills inte kunnat fastställas om misstankarna är befogade. Beträffande uppgifterna om att Cuba har utsatts för biologisk krigföring från USA, gör man från officiellt kubanskt håll gällande att Förenta staterna förorsakat ett antal i Cuba förekommande virusepidemier. Från amerikansk sida har man tillbakavisat dessa påståenden och förklarat att varje uppgift om att Förenta staterna skulle vara engagerade i B-vapenkrigföring mot Cuba saknar all grund. Jag vill även nämna att både Cuba och Förenta staterna har skrivit på den s.k. B-vapenkonventionen. Cuba har därför möjlighet att begära konsultationer för att klarlägga frågan. Cuba har såvitt jag vet inte utnyttjat denna möjlighet. Några belägg för de kubanska påståendena har sålunda inte framkommit. Det är därför enligt regeringens uppfattning inte möjligt att f.n. göra en sakligt välgrundad bedömning av uppgifternas sanningshalt.

Herr talman! Jag tackar utrikesminstern för svaret på min fråga. Såväl jag som utrikesministern, som har följt den här frågan under den senaste tiden, är allvarligt oroade över denna utveckling på BC-stridsmedelsområdet. Jag bedömer det som positivt att utrikesministern, och naturligtvis också regeringen, ser så allvarligt på denna fråga. Som det sägs i svaret, är dessa vapen några av de få mot vilka man har undertecknat konventioner om förbud. Trots detta har alltså, som vi vet, sådana här stridsmedel kommit till användning åtskilliga gånger. Vietnamkriget är ett känt exempel, och under det senaste året har vi fått rapporter dels från Kampuchea, där man anklagar Vietnam för att ha använt BC-stridsmedel, dels från Cuba, där man nu har lagt fram många anklagelser mot USA om den biologiska krigföringen mot Cuba. Det har alltså gällt virussjukdomar av olika slag på tobak och sockerrör, mot husdjur och även människor. Man har framför allt talat om epidemier av gula febern och senast en ögonsjukdom, som man menar på ett oförklarligt sätt har uppkommit. Det sägs också i svaret att det är svårt att fastställa användningen av sådana här vapen. Och det är just det som är det otäcka med vapnen — de kan användas på ett sådant sätt och få sådana verkningar att det är väldigt svårt att klart fastställa om det är fråga om vanliga epidemier eller om det på något sätt skett en spridning av någon annan makt. När det gäller det kubanska fallet finns det också rapporter ifrån USA:s sida. De kommer som vanligt från ärliga människor, avhoppade CIA tjänstemän och andra, som för ganska länge sedan har gått ut och talat om att den biologiska krigföringen mot Cuba har pågått under lång tid, faktiskt ända sedan Nixonadministrationens tid. De påstår klart och tydligt att det i detta fall har förts ett krig mot Cuba. Jag tycker också att det finns all anledning att ta ganska allvarligt på den kubanska regeringens påstående. Det nämns i svaret att Cuba kan begära konsultationer. Självfallet borde man då göra det, om man nu har möjlighet att få den här saken klarlagd, och det tillkommer Cuba att ta ställning till detta. Men när det gäller den övergripande frågan, dvs. det faktum att vi vet, såsom också sägs i svaret, att det pågår upprustning, att stormakterna har satsat på detta, skulle jag vilja fråga utrikesministern: Har regeringen för avsikt att ta några initiativ i den här frågan? Vill regeringen ta upp den exempelvis i internationella fora som FN eller på annat sätt? Det vore intressant att få veta det. Sverige har ju undertecknat det här internationella fördraget och har därför skyldighet att följa upp saken.
Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av dödsdomarna och terrorn mot civilbefolkningen i Pakistan. Frågan är ställd mot bakgrund av uppgifter om förhållandena i provinsen Baluchistan. Allvarliga oroligheter inträffade i provinsen under åren 1973-1977. Dessa krävde ett stort antal dödsoffer bland civilbefolkningen. Sedan dess har under lång tid stora arméförband varit stationerade i Baluchistan. I frågan talas om tvångsrekrytering av pakistanska medborgare till den brittiska armén. Jag är inte säker på vad Eva Hjelmström åsyftar. Möjligtvis avses rekrytering av frivilliga till den omanska armén i vilken brittiska instruktörer ingår. De nio dödsdomarna i Baluchistan, varav en redan är verkställd, är delvis en följd av ett attentat mot en omansk rekryteringsofficer för ca två år sedan. De närmare omständigheterna rörande vissa av fallen är dock oklara. Den svenska regeringen tar självfallet avstånd från all politisk förföljelse. Regeringen arbetar också sedan länge bl.a. i olika FN-organ för att begränsa och på sikt avskaffa användningen av dödsstraff.